Fru talman! Jag vill avslöja att jag väntade att Anna-Greta Leijon skulle anslå också en del optimistiska tongångar och visa på olika ting som skulle tyda på att allting nu är mycket bättre. Tänk, om det bara blev så — så skönt det skulle vara att kunna luta sig bakåt i fåtöljen, rulla tummarna och hoppas att allting vore väl. Men det är tyvärr inte så, Anna-Greta Leijon. Vi har i dagarna fått en hel del konjunkturrapporter. Jag skall citera ur en av dem, och det är en av dem som bygger på en mycket optimistisk ekonomisk analys — jag tänker på TCO:s konjunkturrapport. På grundval av denna mycket optimistiska ekonomiska analys uttalar man följande meningar beträffande arbetsmarknaden — och man ägnar också ytterligare en del sidor åt hela arbetsmarknadspolitiken. Rapporten avslutas med att man säger att detta sammantaget skulle peka mot en minskning av antalet öppet arbetslösa under 1984 med ca 10 000 personer. Trots minskningen skulle ändå arbetslösheten uppgå till ca 140 000 personer och därmed ligga kvar på en nivå, som klart överstiger alla år på 1970-talet. För att arbetslösheten, säger man vidare, nästa år klarare skulle sjunka krävs antingen en ökad inhemsk efterfrågan eller ett mera definitivt konjunkturomslag i Europa. Tyvärr kan vi nog inte hoppas på en större inhemsk efterfrågan, inte efter de skattehöjningar som socialdemokraterna kommer med under nästa år. Vidare kan vi nog inte heller vänta oss någon definitiv konjunkturuppgång i Europa. Det ser med andra ord ganska mörkt ut. Vad jag resonerar om är inte enbart vad som händer under just dessa månader. Det är den mera långsiktiga utvecklingen som jag är ute efter, och där jag vill ha litet synpunkter från Anna-Greta Leijon. Det är en nyhet för dagen, säger Anna-Greta Leijon, att jag inte enbart talar om fackföreningarna utan också om parterna. Om det är en nyhet för Anna-Greta Leijon, är det nog inte en nyhet för andra som har hört mig tala om detta. Det är inte fråga om en inkompetensförklaring. Det uttrycket får stå för Anna-Greta Leijon. Så har jag inte uttryckt mig. Anna-Greta Leijon använde emellertid uttrycket frontalangrepp. O.K., jag tycker att det är ett bra uttryck. Jag har sagt tidigare i debatten att vi måste skärpa tonen när det gäller lönebildningen i svensk ekonomi. Anna-Greta Leijon enbart kritiserade mig. Hon kom inte med några konstruktiva synpunkter på hur man skall se på välutbildningsdiskussionen och vilket samband den har med sysselsättningen. Ni bara höjer skatten. Ni åstadkommer ett ökat kostnadsläge genom kollektiva löntagarfonder. Ni tar inte itu ordentligt med besparingarna. Det vore väldigt befriande om Anna-Greta Leijon klart sade ut hur socialdemokraterna ser på den kommande lönebildningen och dess samband med sysselsättningen.

Fru talman! Anna-Greta Leijon inledde med en positiv rapport från verkstadsindustrin. Jag hoppas att den överträffas. Men det finns även andra sektorer av vårt näringsliv. Vi kant.ex. se på det förslag som nu är på väg att förverkligas beträffande jordbruket. Det kommer att ta bort massor av arbete inom de areala näringarna, transporterna och förädlingsindustrin. För en månad sedan trodde landstingen att de nästa år skulle kunna expandera med 1,5 96. När landstingen nu kontrollerar saken, finner de att expansionen blir bara 0,8 26. Det innebär med stor sannolikhet en minskning av antalet anställda. Varför då detta? Jo, därför att kommunalmännen och landstingsmännen nu har klart för sig att det oavsett regering blir ekonomiskt mycket kärva tider. Det har tidigare i dag här talats om stöld och konfiskation. Jag tycker att det är ett mycket felaktigt ordval, när man diskuterar av riksdagen fattade beslut. Vi är nu visserligen uppe i ca 15 miljarder kronor i indragningar, om man ser på en fyraårsperiod, och detta gör att man anpassar sig. Jag säger inte att det är felaktigt. Jag tror att det är helt enkelt nödvändigt att även våra sektorer får hjälpa till. Sedan vill jag tacka för vänligheten. Det känns litet ovanligt numera att få beröm av socialdemokraterna. Berömmet gör att jag vågar mig på att gå upp från ordförandenivå i utskottet till statsrådsnivå och notera att statsrådet är beredd att vidta förändringar. Jag tror att kommunalmännen och landstingsmännen är beredda att ställa upp på det här ansvaret. Man ställer alltså upp på principen. Oron gäller faktiskt i hög grad de fyra timmarna, och sedan tror jag att man skulle vilja ha hela samhället till sitt förfogande, men det som blir kvar är man beredd att ta ansvar för. Om någon har sytt in John-Olle Persson eller om han bara blivit snäll, vet jaginte. Jag frågade på Kommunförbundet om man i sedvanlig ordning hade haft kontakt med de främsta företrädarna för partierna för att diskutera igenom denna fråga, och då var svaret att det nog bara var John-Olle som fått vara med. Jag tror att resultatet blir bättre — och vi är ju ute efter resultat — om man talar med företrädare för samtliga politiska partier.

Fru talman! Arbetsmarknadsministern hade lyssnat till en prognos på middagsnyheterna och var glad över att den var gynnsam. Jag vill säga att jag unnar Anna-Greta Leijon den glädjen, för det har varit tunnsått med glädjeämnen. Nu vill jag inte säga att det skulle vara arbetsmarknadsministerns fel att vi har en bekymmersam arbetsmarknad. Jag tror fastmer att kamraterna i regeringen genom att bedriva en oansvarig och felaktig ekonomisk politik har gjort det extra besvärligt för arbetsmarknadsministern. Jag beklagar både ministern och dem som drabbas av denna politik. Arbetslösheten är för hög, säger statsrådet, och därför görs det kraftfulla insatser. Det är väl på den punkten som det finns anledning till tvivel med tanke på förslaget om ungdomslagen. Det handlar om människor som vi i andra sammanhang betraktar som vuxna. Jag oroar mig för en sak, nämligen hur mycket tid och ork arbetsförmedlarna skall få över för att hjälpa dem som kommunerna har fått ansvaret för att placera. Risken är att de blir kvar i ungdomslagen alltför länge. För den som har varit i den särpräglade verksamheten och har små möjligheter att ta sig in på öppen arbetsmarknad kommer ungdomslagen att lösa mycket få problem. Arbetsmarknadsministern säger bl.a. också att alternativet är att ungdomarna går sysslolösa, och det vill regeringen inte vara med om. Det är inte precis på den punkten vi polemiserar, utan där är vi överens. Men jag vill ändå påminna om att det finns alternativa förslag som är inriktade också mot det enskilda näringslivet och som ger möjlighet att slussa ut ungdomarna i verksamheter som i sin tur leder till stadigvarande jobb. Sedan berättade arbetsmarknadsministern om förmedlingsverksamhetens inriktning, och det lät både sympatiskt och riktigt. Att en och samma förmedlare skall hålla sig till samma sökande är en bra och riktig tanke. Det lät nästan som om det vore en folkpartistisk husläkare vi talade om. Detsamma gäller nyrekryteringsresonemanget. Jag hoppas att försöket blir framgångsrikt, för också det bygger på en riktig tanke. Vidare är att notera att arbetsmarknadsministern förklarar att de enskilda beredskapsarbetena blir kvar. Hon gör det inte med någon sur min utan säger sig tvärtom vara både nöjd och glad. Heder åt en arbetsmarknadsminister som kan vara så fri från prestige! När fru Leijon säger att förslaget säkerligen inte är fullkomligt, vill jag helhjärtat instämma i detta. Förslaget är högst ofullkomligt i sin huvuddel, och det finns anledning att återkomma med revisioner om riksdagen antar ursprungsförslaget.

Fru talman! Arbetsmarknadsministern var glad över verkstadsindustrins prognos. Det skulle bli fler anställda. Men samtidigt skall hon vräka dit subventioner via rekryteringsbidrag hur som helst. Jag tycker inte den politiken är särskilt konsekvent. Detta var en fundering över den hållningslösa politik man bedriver. Arbetsmarknadsministern slår sig för sitt bröst när det gäller avtalsuppgörelsen och säger: Kom ihåg att i arbetsmarknadens parter ingick låga avtal. Någon omfördelning i samhället är som sagt inte socialdemokratins adelsmärke längre. Sedan något om huvudprincipen för ungdomslag. Vi kan naturligtvis diskutera de enskilda reglerna, men huvudprincipen måste vara att lagen skall vara rekryteringskälla till nya och fasta jobb. Om man inte har den principen, då blir de en förvaringsplats, Anna-Greta Leijon. Regeringen vill inte på något sätt ha fasta jobb i den offentliga sektorn och kan inte ge kommunerna pengar till 35 000 jobb i det här läget. Då blir ju resultatet av dessa ungdomslag en förvaringsplats som leder till ny arbetslöshet vid 20 års ålder. Det är en ny form av anställning, som nu introduceras på allvar. Detta måste arbetarrörelsen fundera över. Det skall finnas en reservarmé som på något sätt står till arbetsmarknadens förfogande, som man nu försöker laborera med. Det är i högsta grad otillfredsställande. Enligt mina rapporter från dem som arbetar i kommunerna säger framför allt tjänstemännen: Nu har vi ganska små projekt och litet att jobba med. Risken är att kommunerna kommer att ta befintliga beredskapsarbeten och göra om dem till ungdomslagsplatser. Därmed säger man att 20-24-åringarna får det trångt. Men då får vi väl en ny ungdomslag för äldre från regeringen. Problemet är att det finns för få jobb. Vi kan inte med konstlade medel klara av detta. Jag tycker att hela frågan om ungdomslag, som den är formulerad från regeringen, är förhastad. Visserligen kan man säga att journalister är ute med förhastade uppgifter, men i dagens DN förväntar man sig att regeringen skall säga ja till Örebromodellen i någon form. Örebromodellen, kombinerad med fasta jobb på den offentliga sektorn, vore en mycket bra lösning. Jag skulle vilja fråga arbetsmarknadsministern om det inte vore bättre att ta det litet lugnare och satsa ordentligt på den s.k. Örebromodellen i stället.

Fru talman! När det gäller Örebromodellen vill jag säga att Örebro kommun har till arbetsmarknadsstyrelsen kommit in med förslag till åtgärder som de vill genomföra och som de vill ha ett extra statsbidrag för — och en del justeringar av reglerna. Arbetsmarknadsstyrelsen har behandlat detta och skrivit till regeringen, men det är först i denna vecka som vi har fått förslaget. Därför kan jag inte svara på detta ännu, eftersom jag inte har sett detaljerna. Självfallet kommer vi att så fort som möjligt behandla förslaget. Jag kan dessutom säga att det inte bara är Örebro som intresserar sig för olika försöksverksamheter. För tre veckor sedan fick vi direkt till departementet förslag från Västerås kommun om försöksverksamhet. Företrädare för Västerås kommun har varit uppe på arbetsmarknadsdepartementet och diskuterat igenom problemen. Man har kommit fram till att i rätt stor utsträckning kan man nog klara en del av förslagen genom en kombination av beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning. Västerås kommun hade inte uppmärksammat att detta blev en ny möjlighet. Därför skall man nu fundera vidare över sin situation och skall sedan återkomma till departementet. Man är alltså på flera ställen i färd med att diskutera olika alternativ. Jag vill sedan säga att jag naturligtvis håller med Lars-Ove Hagberg om att vår strävan måste vara att skapa jobb på den öppna arbetsmarknaden, inom både den enskilda sektorn och den offentliga. Men vi vet alla att det kommer att ta tid för oss att komma till rätta med alla de problem som vi har. Tills vi har gjort det behöver vi arbetsmarknadspolitiska insatser av olika slag. Vi behöver förnya arbetsmarknadspolitiken, och det är vi i färd med att göra. Förslagen om rekryteringsplatser, om ungdomslag, om kombination av arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbete är exempel på sådan förnyelse. Ett annat exempel är det bidrag till fasta anställningar som kommuner och landsting sedan den 1 juli har fått möjlighet att söka genom det beslut som fattades i riksdagen i våras. Vi kan nu konstatera att det tycks bli mellan 5 000 och 5 500 jobb av denna satsning. Alf Wennerfors säger apropå det som jag berättade att jag hörde i Lunchekot att det väl vore bekvämt att luta sig bakåt i fåtöljen och rulla tummarna. Jag måste säga till Alf Wennerfors att jag inte riktigt är den typen av människa. Som jag sade klart och tydligt i mitt inledningsanförande kan vi visserligen se positiva tendenser — och dem skall vi vara glada åt, Alf Wennerfors, och inte se litet surmulet på. Det är inte Alf Wennerfors och mig som det gäller utan människor i hela landet, arbetslösa och sådana som om vi inte hade dessa tendenser kunde riskera att bli arbetslösa. Men vi har också många problem och en hög arbetslöshet, och därför fordras ytterligare insatser. Men moderaterna vill inte riktigt hänga med i det sammanhanget.

Men när Alf Wennerfors använder formuleringar av det slag som fanns i hans inlednings anförande — där han sade att arbetsmarknadens parter förhandlade oss ut ur marknaden — måste jag nog säga att han har tagit till ganska kraftigt. Vad som skulle fordras för att inkompetensförklara SAF utöver att man förhandlar landet ut ur marknaden vet jag inte. Vi håller på att få ett högt kostnadsläge på grund av löntagarfonderna, säger Alf Wennerfors.

För tydlighetens skull vill jag påminna Alf Wennerfors om det som han uppenbarligen har glömt, nämligen att det för 1984 gäller 0,2 96.

Till det som arbetstagarna kräver hör att de stora vinster som har gjorts i det svenska näringslivet under senare år används på det sätt som är det bästa för landet och för löntagarna gemensamt. Löntagarfonderna är en av flera åtgärder som måste till för detta. Jag tror att det kommer att visa sig att löntagarfondernas inverkan på kostnadsläget inte blir en höjning. De ger i stället förutsättningar för en stabilisering. Börje Hörnlund tog bl.a. upp frågan om diskussioner med kommunförbunden. Han sade att han hade frågat på Kommunförbundet och Landstingsförbundet om vi hade haft kontakter på sedvanligt sätt, som han sade. Nu är det ju så att det under de borgerliga åren inte alltid togs kontakter på detta sedvanliga sätt. Det hände ganska många gånger att kontakterna togs partivägen, liksom det har skett nu. Jag kan hålla med om att det är önskvärt att man försöker ta kontakt även med kommunförbunden som sådana. Nu fanns det inte tid i det här sammanhanget. Vår strävan var att göra insatser mot arbetslösheten under vintern och våren, och därför hade vi inte denna möjlighet till de diskussioner som jag i och för sig gärna skulle ha sett och som jag naturligtvis inte alls på något sätt principiellt har något emot. Jag vill säga att vi inte heller på något sätt har fördolt att de diskussioner vi förde med företrädare för Kommunförbundet och Landstingsförbundet togs med socialdemokrater som sitter i ledningen för dessa förbund. Det redovisade jag på den presskonferens vi höll om regeringens sysselsättningspaket. Jag skulle vilja ta upp ett par aspekter i anslutning till vad Elver Jonsson sade. Han frågar sig hur mycket tid och ork arbetsförmedlarna kommer att ha för att syssla med ungdomarna i ungdomslagen. Jag vet, precis som Elver Jonsson, att arbetsförmedlarna är mycket hårt ansträngda. Å andra sidan tror jag att arbetsförmedlarna kommer att ha förutsättningar för och en mycket stark vilja att göra insatser här. Vi har ett arbete på gång inom arbetsmarknadsstyrelsen som syftar till en effektivisering av verksamheten, med en intern kampanj för att försöka få bort en hel del av onödig pappersexercis och i stället få tid just för arbete bland de arbetslösa. Dessutom tror jag att arbetsförmedlarna kan arbeta litet mer i lugn och ro, när de vet att ungdomarna har ett arbete under tiden. Då kan arbetsförmedlarna fortsätta att planera för en mera långsiktig lösning. När det gäller folkpartiets förslag om ungdomslag inom den enskilda sektorn ber jag att få återkomma, eftersom jag nu ser att den röda lampan lyser.
Fru talman! När jag talar om parterna och inte nämner vare sig Arbetsgivareföreningen eller arbetstagarorganisationerna är detta inte sagt som någon nyhet. Så har jag uttryckt mig långt tidigare. Jag vill påminna Anna-Greta Leijon om att detta begrepp också innefattar oss själva. Vi är ju arbetsgivarpart. Vi är huvudmän för 500 000 statstjänstemän, så vi har minsann delansvar i detta. Uttrycket inkompetensförklaring är ett uttryck som Anna-Greta Leijon har använt och inte jag. Löntagarfondssystemet innebär en kostnadshöjning för arbetslivet och näringslivet, det är helt klart. Anna-Greta Leijon, som tidigare hänvisade till vad Verkstadsföreningen i dag hade att säga i Dagens Eko, har dock kunnat ta del av den rapport som Verkstadsföreningen för några veckor sedan gav oss. Enligt en undersökning som Verkstadsföreningen hade gjort visade det sig att det förslag som nu föreligger skulle innebära en kostnadshöjning per anställd och månad på 200 kr. i en mängd företag inom verkstadsindustrin. Löntagarfonderna medför alltså en kostnadshöjning. 1984 är den avgift som hänger ihop med löntagarfondssystemet 0,2 26. Men vad blir den 1985, 1986, osv?. Dess värre är vi djupt oroade för att det i fortsättningen skall bli stora kostnadshöjningar för svenskt näringsliv. När det sedan gäller sambandet mellan lönebildning och sysselsättning har inte Anna-Greta Leijon mycket att säga. Jag tycker att landets arbetsmarknadsminister skulle ta tillfället i akt och tala om detta samband när vi nu står inför en ny avtalsrörelse. Det Anna-Greta Leijon säger i dag är att parterna skall ta sitt ansvar. Det är vad vi har sagt i 10-15 år. Ändå har utvecklingen när det gäller lönebildningen inneburit försämringar på en hel del områden. Det gäller icke minst vår sysselsättning. Då borde man kanske ägna detta litet mer uppmärksamhet än att enbart säga att parterna skall ta sitt ansvar, att det här är fråga om ett ansvarstagande.
Fru talman! Beträffande den onödiga pappersexercisen och dess eventuella försvinnande är det att hälsa med tillfredsställelse att arbetsmarknadsministern talade i de termer som hon gjorde.

Jag undrar då, med utgångspunkt i våra förslag, varför man stänger ute det enskilda näringslivet. Nu sade arbetsmarknadsministern att hon skulle kommentera folkpartisynpunkterna i nästa inlägg. Jag beklagar det, eftersom detta är min sista replik. Jag får hoppas att hon på denna punkt ger en så konstruktiv kommentar att jag inte skulle ha behövt utnyttja en ytterligare replik. Anna-Greta Leijon talade om förnyelsen av arbetslivet. Bra, arbetsmarknadsministern! Men jag tycker att förnyelsen något har kommit av sig. I den proposition som nu har presenterats saknas ändå mycket av det som vi hade hoppats att den skulle innehålla, nämligen just åtgärder för förnyelse. Låt mig avsluta med att säga att arbetslöshetens konsekvenser för individerna har belysts i ett forskningsprojekt. I projektets rapport påvisas det mycket starka sambandet mellan arbetslöshet och sjukdomstillstånd. När vi nu konstaterar att arbetslösheten är den högsta som vi har haft i modern tid är det så allvarligt och för ungdomen direkt alarmerande att ingen möjlighet får lämnas oprövad.

Fru talman! Återhållsamhet i avtalsrörelsen innebär för regeringen tydligen låga löner. Det är arbetarna som skall hålla igen hela tiden. Förslaget om rekryteringsplatser är — helt och hållet — en subventionering till företagen. Dessutom har man inte någon som helst plan, utan man hoppas bara att företagen skall anställa, eller åtminstone utnyttja bidraget ett halvår. Detta kan väl inte vara någon form av planering från regeringen som ger fasta jobb framöver — att det behövs var ju arbetsmarknadsministern nyss överens med oss om. När vi nu har fått höra att arbetsmarknadsministern studerar Örebromodellen, Västeråsmodellen och andra modeller där man för ihop arbete och utbildning, tar hand om ungdomarna, förbereder dem för fasta jobb och under full dag utbildar dem i själva arbetet, talar mycket för att det återremissyrkande som jag här har ställt skall gå igenom. Då får man komma igen med andra modeller. Det är mycket som talar för det i detta läge. Det förslag om ungdomslag som vi nu behandlar leder ju med regeringens politik till en förvaring. Och det självförtroende som ungdomarna skulle få tror jag krossas ganska snart, om de inom den offentliga förvaltningen skall finnas på arbetet bara en viss del av dagen och kanske komma i konflikt om uppgifterna med de andra som är verksamma där. Det är ju redan nu besvärligt — det uppstår konflikter mellan de ordinarie anställda och dem i beredskapsarbete. Det är inte personliga konflikter, utan konflikter som har att göra med arbetsuppgifterna. Att skapa ytterligare en kategori arbetande skulle, som jag ser det, vara en katastrof för ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden. Det är egentligen ett bevis på handlingsförlamning, och det är det som är grunden till det hela, att systemet i Sverige i dag inte kan ge alla arbete, när regeringen nu konsekvent på alla områden vägrar att vidta åtgärder. På industripolitikens område är det bara att lita till storfinansen. När det gäller den offentliga sektorn får man inte ens de 5 miljarderna och de 35 000 jobben. När det gäller arbetstidsförkortningen vilar man också på hanen. Då står vi ju där! Då blir det förvaringsplatser! Det är nästan det sämsta som kan hända i detta läge. Däremot är den s.k. Örebromodellen ett ljus. Där försöker man på basplanet ta fram det som kan bli någonting nytt. Naturligtvis tror jag inte på den i dess enskildheter, men jag tror att den är väsentligt bättre och ger ett mycket bättre utgångsläge för ungdomen än de ungdomslag som — efter vad jag kan förstå, och det har arbetsmarknadsministern inte alls sagt emot — blir en förvaring. Arbetsmarknadsministern kan inte förklara vad det egentligen skall bli, mer än en positiv upplevelse för ungdomen. Jag kan inte begripa vari det positiva ligger.

Fru talman! Jag är medveten om att det är jag som har sista ordet, men eftersom jag inte hann med det förut vill jag ändå säga följande till Elver Jonsson. Vad vi föreslår och som det tycks bli en majoritet för är ju åtgärder för arbetslösa ungdomar inom både den enskilda och den offentliga sektorn. Vi föreslår rekryteringsstöd inom den enskilda sektorn, och utskottet vill komplettera det med att också, visserligen i en ny form och med en ny bidragsnivå, behålla de enskilda beredskapsarbetena. Här finns alltså möjligheter att genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder få ungdomar placerade på den enskilda marknaden. Jag förstår inte riktigt Elver Jonssons inställning att också ungdomslagen skulle gälla på den enskilda sektorn. Jag tror att kombinationen av ungdomslag på den offentliga arbetsmarknaden med rekryteringsstöd och enskilda beredskapsarbeten på den enskilda arbetsmarknaden kan bli en mycket bra och fruktbärande kombination. Ingen väg får lämnas oprövad, sade Elver Jonsson. Jag håller med om det. Jag tycker att Lars-Ove Hagberg gör en litet lustig beskrivning av vad vi just nu diskuterar. Han säger konsekvent nej till alla åtgärder. Vad vi nu diskuterar är ju faktiskt sysselsättningspaketet totalt. De beslut som regeringen själv kunnat fatta inom ramen för finansfullmakten omfattar ungefär 2 miljarder kronor och åtgärder för 55 000 människor. I fråga om Örebromodellen vill jag säga att den är något som till mycket stor del kommer att kunna genomföras med de förslag som riksdagen nu skall fatta beslut om. Såvitt jag förstår har också Lars-Ove Hagberg ställt sig bakom dem, men han ser inte riktigt vilka möjligheter som ligger i dem. Möjligheter att kombinera beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning kommer att finnas. Det är något som jag tror att man i många kommuner efter hand, när man har sett vilka möjligheter detta kan ge, kommer att finna mycket användbart, inte minst för ungdomarna i åldern 20-24 år. Ungdomsplatser innebär inte någon förvaring — inte mer än andra anställningar på arbetsmarknaden gör det. Vi har en lång rad olika arbetstider på den svenska arbetsmarknaden. Över en miljon människor arbetar i dag på deltid. Det tycker jag att man bör komma ihåg i det här sammanhanget. En del av de argument som används emot ungdomslagen är egentligen mycket negativa för de många kvinnor som arbetar deltid. Till Alf Wennerfors vill jag säga att det faktiskt inte är så enkelt att lönesänkningar i allmänhet och under alla förhållanden leder till en sysselsättningsökning. Det fick vi veta inte minst under de borgerliga regeringsåren. Vi har upplevt en mycket kraftig sänkning av reallönerna under de senaste åren, och tyvärr fick vi samtidigt en mycket kraftig ökning av arbetslösheten. Det vi måste kräva inför avtalsrörelsen är ett ansvar inte bara från löntagarna. Jag skulle vilja säga att vi måste kräva ett ansvar framför allt ftrån dem som under det gångna året har fått mycket. Visserligen fick inte löntagarna den kraftiga reallöneminskning som vi hade räknat med i början av året, men andra har fått mycket större vinster än vad vi räknade med. Den politik som har förts har lett till mycket kraftigt ökade vinster ute i det privata näringslivet. Det var avsikten, men avsikten var också att dessa vinster skulle användas för att trygga sysselsättningen och öka investeringarna-— för det gemensamma bästa. Ansvaret i avtalsrörelsen vilar mycket tungt på den part som har inhöstat fördelarna av regeringens politik. Eftersom jag har den sista repliken i den här delen av debatten skall jag inte ställa några frågor till dem jag nu har diskuterat med, utan jag vill i stället upprepa något av det jag sade i mitt första inlägg. Jag vill emellertid rätta missförstånd. Rapporten om verkstadsindustrin hade inte gjorts av verkstadsindustrin själv. Rapporten gällde verkstadsindustrin, men den hade inte avgivits av Verkstadsföreningen. I denna rapport talades om nyrekrytering och nyanställningar — det handlade om arbeten på en låg nivå, vilket jag också redovisade — och vi behöver mycket av sådana rapporter för att vi skall kunna få en bra utveckling på arbetsmarknaden. Om den politik vi nu har inlett får fortsätta, kommer vi långsamt att närma oss en öppen arbetsmarknad, som ger oss förutsättningar för en bättre sysselsättning och en lägre arbetslöshet än den vi hari dag. Men det är långt kvar innan vi kan slå oss till ro och säga att vi har en utveckling som är självgående på ett sätt som vi önskar. Vi kommer att behöva all tänkbar hjälp från arbetsmarknadspolitiken. Med de förslag som vi nu har lagt fram kan — det vet vi — många människor under vintern och våren få vettig sysselsättning och utbildning som ger en god grund för kommande arbetsuppgifter. Men det krävs att vi fortsätter att ha inställningen att vara öppna för nya förslag, vara beredda att diskutera dem och också vara beredda att ta de ekonomiska konsekvenserna. Läget på den öppna arbetsmarknaden ute i industrin håller — precis som regeringen har avsett med sin politik — på att förbättras. Men det räcker inte för att klara oss undan arbetslöshetsproblemen. Vi behöver de kompletteringar som arbetsmarknadspolitiken kan ge. Och vi behöver utforma arbetsmarknadspolitiken så effektivt som möjligt för att nå ännu mer av åtgärder riktade till människorna från de pengar som vi sätter in — åtgärder som människorna upplever som bättre än de som vi vidtagit hittills. Även om vi kan säga att svensk arbetsmarknadspolitik i stora stycken fungerar bra har vi säkert möjlighet att göra den ännu mycket bättre, inte minst för ungdomarna. Det vi kan nå nu är att ta ett ganska stort steg jämfört med situationen tidigare just för 18-19-åringarna, den ungdomsgrupp och den grupp över huvud taget som haft den högsta arbetslösheten. Därmed kan det beslut som ni skall fatta nu här i kammaren bli litet grand av en milstolpe. Jag hoppas i varje fall att riksdagen kommer att fatta detta beslut och att utvecklingen kommer att visa att det blir så som vi avsett.
Fru talman! Efter att ha lyssnat på den ganska långa debatten vill jag först notera att den ger ett lätt förvirrat intryck. Jag vill ändå säga att de utomordentligt allvarliga anklagelser som arbetsmarknadsministern har riktat mot moderata samlingspartiet inte får stå oemotsagda. Arbetsmarknadsministern säger att alla utom moderaterna är intresserade av arbetsmarknadspolitik. I själva verket är det tvärtom, därför att vi moderater tycks vara de enda som är intresserade av att diskutera hur arbetsmarknaden skall fås att fungera bättre. Vi vet ju allihop att det faktiskt är så att möjligheten att minska arbetslösheten, när den ekonomiska tillväxten och expansionen i ekonomin inte räcker, är att se till att. arbetsmarknaden fungerar bättre, att friktionsarbetslösheten blir så liten som möjligt och att vi kan fylla industrins behov av utbildad arbetskraft.

Detta är utomordentligt viktiga ting för att vi skall klara av att minska problemen på arbetsmarknaden, men detta vill inte arbetsmarknadsministern diskutera. Det enda jag kunde notera av punkter som har med arbetsmarknadens funktionssätt att göra var det återkommande talet om satsningar på flaskhalsutbildning. Att satsa på flaskhalsutbildning är bra. Det är alldeles utmärkt, men det räcker inte. Jag tror inte att arbetsmarknadsministern riktigt har funderat igenom hur arbetsmarknaden egentligen fungerar. Det är ju så, fru talman, att den verklighetsbeskrivning som styr arbetsmarknadspolitiken i dag tyvärr har blivit allt mer inskränkt och statisk. Ögonblickssiffror av läget på arbetsmarknaden kablas månadsvis ut från AKU, AMS och SCB, och de tas av riksdagsmajoriteten till intäkt för större och större arbetsmarknadspolitiska insatser. Dessutom är det tyvärr så att de politiska utfästelser som gjordes av socialdemokraterna som oppositionsparti om att minska arbetslösheten inom orealistiskt korta tidsperioder är för starkt styrande för regeringens förslag i dag. Det ärt.o.m. så, fru talman, att arbetskraftsundersökningarnas informationsmässiga dagsländor tas som högsta visdom, trots bristen på vishet och överflödet på domedag. En viktig, för att inte säga grundläggande, förutsättning för att de arbetslösa snabbt skall kunna gå in i nya jobb är att de är tillgängliga på arbetsmarknaden när jobben bjuds ut. Utifrån de grundläggande förutsättningarna måste arbetsmarknadspolitiken utformas. Om vi i stället här i kammaren, i motsats till regeringen, fixerar oss på verkligheten och inte på AKU:s statiska ögonblicksbilder, öppnar sig faktiskt en del nya handlingsalternativ. Om vi utgår från att det är matchningsproblemen på arbetsmarknaden som måste ägnas största möjliga uppmärksamhet, då skulle det finnas möjligheter för oss att skapa en bättre fungerande arbetsmarknad, och det skulle i slutändan innebära större möjligheter för enskilda människor att få arbete. Om vi intresserar oss för flödena på arbetsmarknaden, ger det oss utomordentligt viktiga informationer. Det är de informationerna som bl.a. moderata samlingspartiet har ägnat ett visst intresse. Och det, arbetsmarknadsminister Leijon, är inte att visa ointresse för arbetsmarknadspolitiken — det är i grunden att intressera sig för de problem som de facto har så stor betydelse för att arbetslösheten är så hög som den är. Regeringen representeras här av arbetsmarknadsministern, som låter ganska nöjd. Det var länge sedan jag hörde Anna-Greta Leijon vara så nöjd. Det är klart att Anna-Greta Leijon är nöjd, för hennes linje har ju vunnit i regeringen. Regeringen har tydligen övergivit ambitionerna att minska budgetunderskottet — det har statsministern berättat i tidningsintervjuer, och det har det socialdemokratiska partiets partisekreterare också berättat, trots att arbetsmarknadsministern själv har skrivit propositioner där hon framhållit att det största hotet mot sysselsättningen i framtiden just är det växande budgetunderskottet. Det leder mig till slutsatsen att det möjligen är så att arbetsmarknadsministerns anklagelser mot moderata samlingspartiet grundar sig på det förhållandet att regeringen nu bestämt sig för att prioritera den kortsiktiga arbetslösheten och strunta i den långsiktiga. I den bedömningen och den inställningen är regeringen ganska ensam. Min kollega Wennerfors citerade för en stund sedan här i kammaren en ekonomisk bedömning. Låt mig citera en till, Anna-Greta Leijon! Det är SNS konjunkturrapport, som kom för några dagar sedan. SNS är inte känt för att vara något större moderat språkrör. SNS skriver när det gäller sysselsättningen: ”Det ovan sagda” — det gäller ett föregående resonemang om det växande budgetunderskottet och dess finansiering — ”leder till slutsatsen att finansieringen av ett stigande budgetunderskott förr eller senare leder till en ekonomisk kollaps i form av hyperinflation och massarbetslöshet, helt oavsett vilka finansieringsalternativ som väljs. Även diskussionerna om sparandet utmynnar i en negativ slutsats beträffande möjligheten att i längden behålla ett oförändrat statligt driftsunderskott. En nedskärning av underskottet synes därför vara nödvändig. Frågan blir då när den obehagliga operationen skall påbörjas. Ett skäl till att uppskjuta den skulle vara att den svenska ekonomin förhoppningsvis kommer in i ett mer expansivt läge om något eller några år och att detta skulle underlätta underskottets nedbantning. Det finns emellertid än starkare skäl att inte skjuta på operationen. För det första kanske en omedelbar nedskärning är ett nödvändigt villkor för en förbättring av den svenska ekonomin. För det andra blir operationen allt svårare ju längre tiden lider.” Det vore intressant att höra arbetsmarknadsministerns förklaring till att hon inte längre betraktar budgetunderskottets storlek och ökning som det största hotet mot den framtida sysselsättningen. Slutsatsen, fru talman, är att det parti i Sveriges riksdag som tar ansvar för den långsiktiga tryggheten när det gäller människornas förutsättningar att få jobb är moderata samlingspartiet. Till sist, fru talman, några ord om ungdomslagen. Det har varit mycket tisslande och tasslande här i kammaren en stund, och det är klart, för regeringen har inte majoritet för sitt förslag till ungdomslag. Nu är alla de reella diskussionerna och förhandlingarna överståndna. Såvitt jag kan förstå har inte centerpartiet fått något gensvar för sina framstötar. Kommunisterna tror sig fortfarande kunna få majoritet för kravet på återremiss och därmed en ny förhandlingsomgång mellan kommunister och socialdemokrater i utskottet. Jag tycker att både kommunister och centerpartister nu skall konstatera att enda möjligheten att få några ändringar i det förslag som ligger på riksdagens bord är att avslå förslaget. Det skulle innebära fördelar för oss alla. Arbetsmarknadsministern har nu hört alla de argument och synpunkter som finns i fråga om detta förslag som regeringen inte har majoritet för. Arbetsmarknadsministern skulle kunna gå tillbaka till departementet, fundera igenom vad som har sagts här i dag och möjligen till våren återkomma med ett förslag som kan vinna riksdagens majoritet. För att förslaget skall avslås här i kammaren behövs inte några säryrkanden. Det finns nämligen avslagsyrkanden i reservationer från folkpartiet och moderata samlingspartiet. Jag tror att det vore klokt av de riksdagens ledamöter som är emot förslaget till ungdomslag i nuvarande utformning att tillsammans med oss avslå regeringens förslag.

Fru talman! Förslaget till den s.k. ungdomslagen är dåligt. Det är så dåligt att det inte borde få gå igenom. Det är synd att det är så. I tankarna bakom förslaget finns sådant som är bra och värt att ta fasta på. Men det kommer inte till sin rätt i den dåliga form lagen fått. Varför är förslaget så dåligt? En grundorsak är att det representerar en ny typ av lönarbete. Det förändrar lönarbetets karaktär till de arbetandes nackdel. Det försämrar lönarbetets rättsliga ställning på ett allvarligt sätt. För att förstå detta måste man gå tillbaka litet grand i arbetarrörelsens historia. Före det industriella genombrottet i Sverige var lönarbetet kringgärdat av tvångslagar — legostadga, försvarslöshetsstadga. I kraft av försvarslöshetsstadgan kunde arbetslösa människor befordras till tvångsarbete. Sådana feodala bestämmelser var till hinder för det industriella produktionssättet. Kapitalisterna var intresserade av fria, rörliga lönarbetare som de kunde kasta ut när de ville och som de inte behövde bekymra sig om, när de var arbetslösa. Men i denna nya, kapitalistiska form för förtryck av lönarbetaren fanns också en frihet. I princip kunde lönarbetaren själv välja arbete. I princip kunde han eller hon lämna en dålig arbetsgivare. I kraft av denna begränsade personliga frihet kunde arbetarklassen tillkämpa sig andra friheter, sådana som kapitalismen inte ville ge den — friheten att organisera sig, rätten att förhandla om fria villkor, friheten att undanhålla sin arbetskraft genom strejk. Sent omsider tillkämpade man sig en annan viktig rättighet: rätten att få ett ekonomiskt stöd, när man var arbetslös. Det är i detta perspektiv man skall se ungdomslagen för att rätt tolka dess innebörd. Dess brist är just att en rad av lönarbetarens traditionella frioch rättigheter tas bort: Det heter: Du skall arbeta på de villkor vi bestämmer, annars tar vi ifrån dig ditt arbetslöshetsunderstöd. Du har ingen rätt att undanhålla din arbetskraft, för då kan du mista både arbete och understöd. Du har ingen rätt att förhandla om dina villkor, för dem bestämmer administrationen och arbetsgivaren. Du har ingen rätt att ställa krav och ingen rätt att strejka. Du harinte rätt till heltidsarbete, utan du får finna digi att arbeta fyra timmar när andra så beslutar. Och du har inte ens rätt att behålla ditt arbete i ungdomslaget — du har tvärtom skyldighet att stå till den privata arbetsmarknadens förfogande, när det står en arbetsgivare och vinkar. Allt detta betyder att man tillskapar en helt ny kategori av lönarbete. Man tillskapar en ny klass i samhället, ett underproletariat av 10 000 sinom 10 000 lönarbetare, som lever under rättsligt annorlunda och sämre förhållanden än vad lönarbetet normalt är underkastat i samhället. Det blir ett underproletariat som är berövat en rad av de sociala och fackliga rättigheter som traditionellt hört till arbetarnas viktigaste landvinningar genom åren här i landet. Med en viss tillspetsning och en viss överdrift kunde man säga att en sådan grad av tvång mot arbetet har man inte haft i Sverige sedan försvarslöshetsstadgan avskaffades 1886. Varför har då socialdemokratins ledning, med den arbetarrörelseanknytning den dock har, lagt fram ett sådant förslag? Jag tror att det finns en förklaring till det. Under lång tid var det så att arbetslöshet var ett kortvarigt och tillfälligt tillstånd, som drabbade ett fåtal människor i samhället. Att arbetslöshetspolitiken då arbetade med provisorier och tillfälliga lösningar, det vållade ingen större skada. Den arbetslöse var ju snart ute i det vanliga arbetslivet igen. I dag är situationen i grund annorlunda. Kapitalismens kroniska kris skapar också kronisk arbetslöshet. I dag är hela arméer av människor utanför normala samband med arbetsliv och samhälle. De lever i samhällets marginal. Om man då bedriver arbetslöshetspolitik bara med hjälp av provisorier och rättsligt särpräglade former, då får det helt andra verkningar. Man får då hela skikt i samhället som kontinuerligt lever i sämre rättsställning än andra. Man delar lönarbetarnas klass i två skikt: kategori A, som hittills lyckats behålla sina fackliga och sociala rättigheter, och kategori B, som är berövade väsentliga delar av dessa rättigheter. Och skillnaden blir än mer tragisk när det också blir en åtskillnad mellan generationer. Jag fruktar att man i socialdemokratins ledning inte riktigt har förstått innebörden av denna nya situation. Man lever på något sätt kvar i illusionen att arbetslöshet är något tillfälligt. Man förstår inte att det i dag är ett kroniskt tillstånd. Och därför förstår man inte heller vad denna kapitalismens kroniska kris innebär som hot mot lönarbetarnas kollektiva ställning och rättigheter i samhället. Jag tror också att denna oförståelse i grunden beror på en bristande ideologisk debatt och analys inom socialdemokratin. SAP:s ledande skikt ser inte på samhället från arbetarklasståndpunkt utan mer från ämbetsmannaståndpunkt. Man har, som det heter, en paternalistisk syn på unga människor och på arbetslösa, dvs. man ser dem inte längre som kamrater i striden utan som någon sorts problemklientel som skall administreras. Och när man skall administrera dem är man t.o.m. så ideologiskt aningslös att man gör det efter mönster från USA — för modellen med ungdomslag kommer ju ursprungligen från Kalifornien. Den här dåliga ideologiska grunden är, tror jag, orsaken till att man inte ser vilka problem som i längden kan uppkomma av en kategoriklyvning bland lönarbetarna. Man splittrar upp lönarbetarna i en fri del och i en administrerad del. Man skapar kategorier med olika fackliga situationer och delvis i konkurrens med varandra. Man tillskapar provisoriska arbeten i stället för ordinarie och fasta arbeten. Man hemfaller, tvyärr, inte sällan till en primitiv form av individuell moralism i synen på arbetslösa ungdomar — de skall minsann göra rätt för sina bidrag, och vilket arbete som helst är bättre än inget arbete alls. Talet tidigare i debatten berodde kanske litet grand på att arbetsmarknadsutskottets ordförandes tunga slant när hon talade om att arbetslösa ligger hemma i sängen om de inte får något att göra. Det var ett exempel på den nivå som debatten ibland kan skjunka ner till. Så får man inte se det. Man måste se det från ett större perspektiv, från en samhällelig, social utgångspunkt. Så primitiv är nämligen inte sanningen om lönarbetets situation i dagens hårdföra kapitalism. Med detta vill jag inte ha sagt att ungdomslagen är så dålig att den inte kan förändras och göras bra ur arbetarklassens samlade och övergripande synvinkel. Det borde ha varit möjligt att åstadkomma sådana förändringar i förslaget att de dåliga sidorna kom bort och de goda och utvecklingsbara sidorna kunde tas till vara. Vilka förändringar är det då som utifrån en klassisk arbetarideologi och ett socialistiskt synsätt borde företas? För det första bör ungdomslagens arbeten ge alla deltagande en någorlunda likvärdig ställning. Man bör inte ha detta arrangemang med fyratimmarsjobb. Det bör vara en grundprincip att ett arbete skall ge så mycket ekonomiskt utbyte att det medger en självförsörjning och en social självständighet. Detta är också en viktig skolningsfaktor, om man nu talar om skolning och fostran av ungdom. För det andra måste tvångsmomenten i bestämmelserna förändras. Det skall inte vara så att någon skall tvingas lämna sitt arbete i ett ungdomslag så snart en privat arbetsgivare står och vinkar. Den arbetande måste få en rätt att välja efter vad som ger den bästa kompetensen och arbetslivserfarenheten. I den mån man tar fasta på det positiva i den sociala gemenskap som ett ungdomslag i bästa fall kan erbjuda, ligger det ändå en viss vikt i att denna gemenskap inte måste brytas på grund av att den unge skall — som det heter med en ganska förfärlig nutidsformulering — stå till arbetsmarknadens förfogande. Vi skall uppfostra folk till att vara i arbetarrörelsen och att vara fria människor, inte till att vara människor som står till andras förfogande hur som helst. Vi måste också tona ner det utpressningsmoment som ligger i att man skall gå miste om sitt understöd om man inte tar vilket arbete som helst. Det skall finnas ett rimligt samband mellan det arbete som står till buds och den arbetssökandes behov av att förvärva erfarenhet och kompetens. Detta skall även gälla dem som skall in i ungdomslagen. Ale kommun har förklarat att man inte tänker gå in på någon fyratimmarslinje. Örebro kommun har utarbetat en egen modell, som faktiskt är mycket bättre än regeringsförslaget. Det verkar alltså som om man inte skulle behöva gå över ån efter vatten i den här frågan. Ideologiskt såväl som praktiskt är nog Örebro som modell att föredra framför Kalifornien. Fru talman! Man måste också, enligt vår mening, försöka se ungdomslagen i ett mer långsiktigt perspektiv. De skall inte bara vara provisorier och tillfällighetslösningar för att snygga till en komprometterande arbetslöshetsstatistik. De skall vara trappsteg till reguljära arbeten och fasta tjänster. De skall ingå i en långsiktig förstärkning och utbyggnad av den offentliga sektorns viktiga funktioner. Detta samband är kanske något man kan utveckla efter hand som lagen börjar fungera. Men det är viktigt att det på något sätt kommer till stånd, annars kan man få den situation som redan uppstått, nämligen att ett landstings sjukvårdsstyrelse beslutar avskaffa vissa ordinarie arbeten med hänvisning till att man sedermera kan få dessa uppgifter utförda på annat sätt nu när ungdomslagen kommer. Med förändringar och förbättringar kan man frigöra den utvecklingsmöjlighet som i bästa fall ligger i ungdomslagen, nämligen att de kan ge ett bra arbetsinnehåll och samtidigt vara något av en skolning i självansvar och självstyrelse. Vii vpk är för vår del öppna för sådana möjligheter. Men vi vill också varna socialdemokraterna för att falla offer för en stämning, som alltför ofta framkallas av det nu rådande krisklimatet i samhället. En stämning, nämligen, som gör människor benägna att acceptera reträtter, den ena reträtten efter den andra — reträtter med avseende på sociala rättigheter, reträtter till positioner som man aldrig förut accepterade, reträtter under den hopplösa motiveringen att man måste ta allt som är bättre än ingenting. Men man måste se de större långsiktiga sociala perspektiven på frågor som den här. Man har egentligen haft lång tid på sig att se hur arbetslösheten sedan mer än 15 år har utvecklats till ett kroniskt tillstånd för växande grupper människor. Då måste man värja sig emot att tänka i dessa A och B-lagskategorier och motsätta sig att det skapas särskilda rättssystem för ett underproletariat på arbetsmarknaden. Det är att uppge solidariteten, och det är att böja sig för en anonym ekonomisk makt. Det är något som arbetarrörelser och arbetarpartier aldrig skall göra. Avslutningsvis, fru talman: Det skulle ha varit bra om de synpunkter jag nu har anfört på ungdomslagen hade vunnit ett visst gehör under utskottsbehandlingen, om socialdemokraterna hade visat någon förståelse för dessa problem.

Det hade varit bra om man hade gjort några medgivanden, visat litet god vilja. Nu har detta dess värre inte skett, och det är bakgrunden till det återremissyrkande som tidigare har framställts i kammaren. Man har inte lyssnat på oss i utskottet. Vi har inte begärt att man skall gå oss till mötes på alla punkter. Vi har bara begärt att man skall förstå de allvarliga vinklingar som finns på dessa frågor som jag har berört i min översikt. Jag skulle vilja be om svar från arbetsmarknadsministern på ett par frågor. Till att börja med: Är ni medvetna om vad den här nya typen av institutioner på arbetsmarknaden som ungdomslagen är en del av innebär i det långa loppet? Är ni på det klara med det som jag här tagit fram och vad det betyder för lönarbetets uppsplittring i en friare och en mer tvångsbetonad del? Anna-Greta Leijon gav tidigare i debatten i dag uttryck för en viss beredskap att förändra sådant i förslaget som var bristfälligt. Jag vill gärna be henne utveckla det en smula. Vi har i vpk:s utförliga motion gett vissa anvisningar om vad vi anser kan göras för att råda bot på bristerna och på det sättet ge bättre utrymme för det som är värdefullt och positivt i den här lagen. Jag vill allra sist säga, att vi från vpk-gruppens sida med stort intresse avvaktar detta svar. Det kan bli avgörande för huruvida vi lägger fram ett rakt avslagsyrkande eller ej under en senare del av debatten.

Fru talman! Mycket har redan sagts i den här debatten om ungdomsarbetslöshet och ungdomslag, men jag tycker att den frågan är så viktig att jag ämnar ta upp den en gång till, på mitt sätt. Jag skall dels beröra förslaget, dels kommentera några av de reservationer som fogats till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 8. Låt mig börja med att yrka bifall till utskottets hemställan, vilket innebär avslag på samtliga reservationer i denna del av betänkandet. Jag tillät mig vid förra tillfället då vi debatterade ungdomsarbetslöshet här i kammaren att konstatera att arbetslöshet, och då kanske framför allt bland de unga, är som ett gift såväl för den arbetslöse som för samhället. Arbetslöshet innebär för de utsatta en känsla av hopplöshet och skapar brist på självförtroende. Det skapar misstro och bitterhet bland dem som drabbas. Det är naturligtvis inte annorlunda i dag. Enligt statistiken var hela 78 000 i åldern 16-24 år arbetslösa i september månad. Särskilt höga är siffrorna i åldern under 20 år. För de yngsta, 16-17-åringarna, har det som vi vet etablerats ett speciellt uppföljningsansvar inom skolans ram, i vilket ingår en lång rad utbildningsinsatser och sedan i fjol ett system för särskilda ungdomsplatser. Detta system kommer nu att förstärkas med ytterligare medel för att täcka kostnader motsvarande hela åldersgruppen. Men svårigheterna är också stora för arbetslösa 18-19-åringar. Flertalet saknar arbetslivserfarenhet, och en relativt stor grupp har bristande eller avbruten utbildning. Betydande arbetsmarknadspolitiska insatser, särskilt i form av beredskapsarbeten, har gjorts, men arbetslösheten i dessa åldersgrupper är ändå för hög. Ungdomar i den nu aktuella åldersgruppen kommer naturligtvis att omfattas av de former av rekryteringsstöd som behandlats i betänkandet och som bl.a. utskottets ordförande, Frida Berglund, tagit upp i sitt anförande. Detta bör rimligen göra det lättare för dem att få arbete, då inte minst i den enskilda sektorn. Men det räcker ändå inte. Ytterligare åtgärder måste till för att minska arbetslösheten bland 18-19-åringarna. Vi socialdemokrater föreslår nu att s.k. ungdomslag införs hos offentliga arbetsgivare och att verksamheten förankras i en särskild lagstiftning. Jag menar att förslaget innebär att vi för första gången i lag garanterar ungdomar i åldersgruppen arbete, utbildning eller praktik. Detta skall ses mot bakgrund av dagens situation, då tusentals ungdomars första kontakt med arbetslivet är arbetslöshet och kontant arbetslöshetsstöd. Det är inte ett så dåligt förslag som Jörn Svensson här ville göra gällande. Våra ungdomar är utan jobb men har betydligt mera pengar att röra sig med än tidigare. Detta kan inte få fortsätta. Det är fel att unga, friska människor skall tjäna pengar utan att göra något för dem, samtidigt som det finns meningsfulla arbetsuppgifter att utföra. Genom förslaget till ungdomslag vill vi försöka lösa detta allvarliga problem. Vi socialdemokrater vill att alla ungdomar, nu också de i åldern 18-19 år, skall omfattas av dessa samhällets insatser. Ingen skall behöva gå sysslolös. Men jag vill understryka vad jag tidigare sagt, nämligen att ungdomarna i första hand, liksom hittills, skall placeras i arbete eller utbildning. Först om detta inte lyckas skall ungdomslagen vara en lösning. Ungdomslagen innebär arbetsplatser inom statliga verk och myndigheter, kommuner, landstingskommuner, kommunförbund samt församlingar och kyrkliga samfälligheter. Men kommunerna får det yttersta ansvaret. Kommunerna blir, som bl.a. arbetsmarknadsministern tidigare sagt, skyldiga att i ungdomslag ge jobb åt alla ungdomar i åldern 18-19 år som inte — och det vill jag understryka — kan få arbete eller utbildning genom andra åtgärder. Enligt lagen, som i det här avseendet är mycket flexibel, kan upp till 25 ungdomar omfattas, och dessa kan arbeta delvis självstyrande. De ungdomar som arbetar i ungdomslagen får avtalsenlig lön för fyra timmars arbete per dag. De som har kvalificerat sig för A-kassa får arbeta full tid. Ingen ung människa under 20 år skall efter den 1 januari 1984, om riksdagen nu fattar beslut i enlighet med vårt förslag, behöva gå arbetslös eller behöva passiv få sitt kontantstöd. Alla får en chans att få fotfäste på arbetsmarknaden. Nettotillskottet av nya arbetstillfällen genom ungdomslagen beräknas bli 15 000-20 000 platser. Och satsningen kräver ett anslag om 410 milj.kr. I detta anslag är inräknat ett administrationsbidrag till kommunerna och handledare motsvarande 20 kr. per dag och ungdom. Fru talman! Detta innebär en rejäl satsning på övergång till arbetslinjen i stället för som hittills på kontantlinjen. Tyvärr har förslaget inneburit en rad reservationer från de övriga partierna. Moderater och folkpartiet yrkar som vi hört i dag avslag på förslaget om lag 'om ungdomslag, medan centern och vpk ändå ställer upp på en lag men med egna förslag till laginnehåll. Jag kommer i det följande att kommentera dels principförslagen från de andra partiernas sida, dels några av de övriga reservationerna. Moderaterna har såvitt jag kan förstå av deras reservation en rad skäl till avstyrkandet av lagen. Det första är att det, enligt moderaterna, inte är ”riktiga jobb”. Det stämmer naturligtvis inte, och det måste jag återkomma till. Moderaterna säger sig vilja ha samhällstjänst i stället. Det är väl i så fall också ett nytt instrument. Det blir alltså vare sig fler eller färre nya instrument om man inför samhällstjänst i stället för ungdomslag. Men argumentet att det inte är riktiga jobb är så mycket mer cyniskt. Detta skall jag återkomma till. I proposition 26 står angivet en rad lämpliga arbetsuppgifter för ungdomslagen. Jag skall citera ur propositionen: ”Ungdomarna skall kunna hjälpa till såsom assistenter eller biträden i olika slag av verksamheter och därmed vara en extra resurs vid sidan av den ordinarie arbetsstyrkan. Ungdomarna skall också kunna ges tillfälle att tillsammans eller enskilt utföra nyttiga sysslor som annars inte skulle ha kommit till utförande. Verksamheter som skall kunna beröras är vård och barnomsorg, olika slag av miljövård, teknisk verksamhet, undervisningsverksamhet, fritidsoch kulturverksamhet.” Detta är vad moderaterna kallar inte riktiga arbeten. Alla som har jobbat med kommunalpolitik vet att det finns massor av arbetsuppgifter som inte blir utförda, men definitivt inte beroende på att de inte är riktiga. Men det var viktigt att få konstatera moderaternas syn på riktiga jobb. Jag hoppas bara att fler än jag noterat detta. Den moderata reservationen tar dessutom upp lönesättningen, som enligt vårt förslag skall vara avtalsenlig lön. Detta är att kapitulera för LO enligt det moderata språkbruket. Lön och andra anställningsvillkor bör helt naturligt bestämmas på det sätt som är vedertaget på arbetsmarknaden, dvs. enligt kollektivavtalet. Man kan naturligtvis hävda att detta också borde gälla arbetstiden i ungdomslagen. Som regel, men på grund av deltidsarbetets utbredning långt ifrån alltid, är arbetstiden längre än vad som kommer att bli fallet i detta förslag. Det är emellertid också en kostnadsfråga, och det måste vara bättre för den unge att ha en arbetsuppgift på halvtid än att gå helt sysslolös. Det kan tilläggas att man härigenom också öppnar möjligheter till kompletterande studier på halvtid t.ex. genom Komvux. Sedan angriper man lagen för att det är samhället, kommunerna, som i sista hand skall vara de som tar hand om ungdomarna. Detta tycker vi kanske är styrkan i lagförslaget att någon har det slutliga ansvaret för att de unga verkligen får arbete, och jag tycker att hemkommunen absolut är den lämpliga att ansvara för detta. Moderaterna har heller inget annat och bättre förslag. Sedan kommer det kanske vettigaste i den moderata reservationen. Man säger: ”Det nu av regeringen föreslagna lagförslaget får ses som ett ytterligare försök att komma till rätta med det svåra problemet hur man skall kunna underlätta ungdomars övergång från skola till arbetsliv. Detta problem har diskuterats under det senaste decenniet.” Detta är naturligtvis rätt. Problemet har diskuterats i ett decennium, bl.a. med moderaterna i majoritetsställning. Vi socialdemokrater har med det här förslaget och den ordentliga satsning på ungdomsplatser som jag tidigare nämnt skapat förutsättningar för alla unga människor under 20 år att under någon del av dagen få uträtta något nyttigt arbete, passa tider och t.o.m. få avtalsenlig lön för utfört arbete. Då det gäller lärlingsutbildningen som alternativ till ungdomslag vill jag bara kort säga att jag inte tror att det ena är ett alternativ till det andra utan snarare ett komplement. Lärlingsutbildningen kommer mera i detalj att behandlas i ett betänkande från utbildningsutskottet längre fram på dagordningen. Även i folkpartiets reservation yrkar man avslag på lagförslaget men i en mer försiktig ton enligt min uppfattning. Man säger i stort sett att det är fel att ge ungdomarna tillfälliga jobb i kommunerna i stället för att slussa ut dem i varaktiga jobb i näringslivet. Så är det självfallet inte. Arbetet på arbetsförmedlingarna och hela arsenalen av arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall sättas in för att ge ungdomarna möjlighet till ordinarie jobb i näringslivet eller inom den offentliga sektorn. Dessa möjligheter kommer säkerligen att öka i och med dels den ökade aktiviteten inom den svenska industrin beroende på vår offensiva politik, dels det nya rekryteringsstöd som införs, om vi i dag beslutar enligt detta förslag i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 8. När det gäller folkpartiets förslag om en nedsättning av arbetsgivaravgiften och att samtidigt hålla ungdomslönerna konstanta under ett antal år för att förbättra konkurrenskraften för ungdomarna kan här sägas att förslaget har remitterats till socialförsäkringsutskottet, som med stor majoritet avstyrkt detsamma. Bl. a. mot den bakgrunden anser jag förslaget i reservationen från folkpartiet avstyrkt. Centerpartiet och vpk har, som jag tidigare sagt, visserligen egna förslag men accepterar tanken på en lagstiftning. Nu har vi hört här att åtminstone vpk tvekari denna fråga. Jag hade tänkt gå förbi dessa båda partier med korta kommentarer, eftersom jag tycker att det är positivt att de har samma uppfattning som vi om att en lagstiftning behövs. Men det är litet osäkert just nu. Centern menar att de unga skall ha en lägre lön eller 20 kr. per timme och att de skall arbeta 8 timmar per dag. Den avtalsenliga lönen har jag redan kommenterat i anslutning till den moderata reservationen. När det gäller arbetstidens längd vill jag dels hänvisa till vad jag tidigare sagt beträffande avtalsenlig lön m.m. men också tillägga, och jag citerar den här gången direkt från betänkandet: ”Som regel men på grund av deltidsarbetets utbredning långt ifrån alltid är arbetstiden längre än vad som kommer att bli fallet för ungdomslagens del enligt regeringens förslag. Detta är emellertid en kostnadsfråga, och det måste vara bättre för den unge att ha en arbetsuppgift på halvtid än att gå helt sysslolös.” Med anledning av vpk:s reservation och även Jörn Svenssons anförande vill jag säga att vpk tycks mena att det är något negativt och på något sätt en tvångsåtgärd att behöva gå till ett ungdomslag. Vi socialdemokrater ser det på ett annat sätt, nämligen att det här blir en rättighet och inte en skyldighet, att alla 18-19-åringar har en laglig rätt till ett arbete i ett ungdomslag. Jag tror mig veta att detta är första gången vi via lagstiftning ger rätt till arbete. Arbetstiden har jag redan kommenterat i anslutning till såväl moderaternas som centerpartiets reservationer och vill här bara hänvisa till det jag redan sagt. Så över till några av de övriga reservationerna. Låt mig börja med de förståndshandikappade ungdomarna, om vilka det finns både motioner och reservationer. Detta är naturligtvis en viktig grupp att hjälpa ut på arbetsmarknaden. Men på grund av de svårigheter som de möter i förvärvslivet har det skapats ett system av olika stödåtgärder, till vilka har avsatts betydande resurser. Det har dessutom uppdragits åt handikappkommittén att pröva hur dessa åtgärder skall kunna effektiviseras. Under den tiden hinner vi få erfarenheter från ungdomslagens verksamhet, och först då finns det kanske skäl att bedöma om ungdomslagen kan göras till en verksam stödform för förståndshandikappade ungdomar. I reservation 35 tar centern upp stöd till lokala projekt. Detta har, menar jag, redan beaktats av såväl regeringen som utskottet. I proposition 26 sägs bl.a. att verksamheten i ungdomslag inte bör få omintetgöra eller begränsa utrymmet för sådana initiativ av liknande innebörd som redan tagits av ungdomar på lokal nivå. Exempel som Allfix och Ring så kommer vi bör kunna stödjas inom ramen för de förslag som redovisas i propositionerna 26 och 46. Stödperioden bör emellertid begränsas i tid och härigenom uppnås att det ekonomiska stödet får karaktären av startbidrag. Det finns då enligt vår mening ingen anledning till ytterligare åtgärder, utan vi förutsätter att dessa problem regleras i den blivande statsbidragsförordningen. Då det gäller kommunägda företag och reservationerna 22-23 samt motion 29 kan kort anföras: Den enskilda sektorn och de åtgärder som erfordras där bör enligt vår uppfattning kunna klaras på annat sätt, som jag tidigare nämnt t.ex. genom det nya rekryteringsstödet. Detta gäller naturligtvis också de kommunala bolagen. Därför yrkar jag avslag på både reservationerna 22-23 och motion 29. Fru talman! Låt mig sammanfatta vår syn på det här förslaget och betänkandet. Som jag tidigare sagt har ungdomarna i åldrarna 18-19 år betydande svårigheter att finna arbete. 38 000 ungdomar i åldersgruppen saknade i mars och april månad i år fasta jobb. Av dessa saknade ca 7 000 helt arbetsmarknadspolitiskt stöd. De åtgärder som tidigare redovisats här i dag, t.ex. rekryteringsstödet, bör väsentligt kunna underlätta för ungdomarna att få arbete. Detta kommer enligt vår mening dock inte att räcka. Vi socialdemokrater har tidigare genom särskilda insatser tagit ansvaret för 16—17 åringarna som gått sysslolösa. Dessa åtgärder kommer nu att förstärkas genom särskilt beslut, så att alla inom åldersgruppen kan omfattas av dessa samhällets insatser. Det är emellertid bara att konstatera att liknande insatser måste sättas in för 18-19-åringarna som har lämnat skolan och som trots egna eller samhällets insatser inte lyckats finna arbete eller utbildning. Med hänsyn till ungdomarna är det nödvändigt att de under den tid som det tar för dem att komma in på den reguljära arbetsmarknaden får uppgifter som är meningsfulla och får dem att känna att de liksom andra har en plats i samhället. Det är mot den bakgrunden viktigt och nödvändigt att ytterligare ett instrument sätts in för att klara sysselsättningssituationen för 18-19-åringarna. Det är dessutom viktigt att inte bara passivt ge de unga en ersättning utan man bör också ge dem en uppgift. Kontantlinjen bör ersättas med arbetslinjen. Nu är inte Börje Hörnlund i kammaren längre, men han tog upp det här tidigare, och till honom vill jag säga att det var synd att han inte lyckades under den borgerliga regeringstiden med att få gehör för arbetslinjen. Men nu får han det, genom att vi har en socialdemokratisk majoritet. Det borde glädja honom, och det är också ett uttryck för den utsträckta hand som vi alltid har till andra partier i kammaren. Enligt vår mening är det rimligt att det blir hemkommunerna som till sist är ansvariga för att finna den sysselsättning som ungdomarna behöver. På många håll har för övrigt kommunerna redan tagit initiativ i den riktningen. Vad det nu gäller är att gå vidare och se till att alla ungdomar i åldern 18-19 år får samma möjligheter. För att stimulera till detta kommer ett särskilt bidrag att utgå för administrationskostnader till kommunerna, detta mot att kommunerna i sista hand har skyldighet att anordna ungdomslagsplatser till alla 18-19-åringar. Mot denna bakgrund förordar vi socialdemokrater att alla arbetslösa ungdomar i åldern 18-19 år, som arbetsförmedlingen inte har kunnat skaffa ett arbete och som inte heller har kunnat erbjudas lämplig utbildning, skall beredas sysselsättning i s.k. ungdomslag. Dessa skall kunna anordnas hos statliga arbetsgivare och hos kommuner eller landstingskommuner. Vad beträffar behovet av utvärdering och justeringar i förslaget utgår vi ifrån att, som arbetsmarknadsministern skriver i proposition 26, verksamheten måste följas upp noggrant, särskilt under uppbyggnadsskedet. Hon tillägger att det inte är minst viktigt att man följer de praktiska verkningarna och undersöker om kompletteringar behöver vidtas — detta sista sagt med hänsyn till de reservationer och motioner i detaljfrågor som fogats till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 8. Så några ord om vpk:s yrkande om återremiss. Det är viktigt för de ungdomar som är berörda av detta att vi snabbt kommer till skott, att vi fattar ett beslut nu i denna fråga. Vi har haft kontakt med ganska många kommuner, och de är redan i full gång med att planera för dessa nya ungdomslag. Jag tror det är viktigt att detta arbete fullföljs. Det är möjligt att det finns brister i förslaget. Men jag har redan sagt att vi kommer att följa upp detta och bedöma om det finns skäl för förändringar. I så fall skall vi naturligtvis göra sådana. Jag vill faktiskt rikta en maning till vpk, till Jörn Svensson och Lars-Ove Hagberg: Medverka inte till att försena detta förslag! 20 000 18-19-åringar i detta land behöver ett snabbt beslut. Låt dem få det beslutet! Jag yrkar som jag tidigare sagt bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkande 1983/84:8 beträffande lag om ungdomslag, och avslag på samtliga de reservationer och motioner som berör ungdomslagen samt också på vpk:s återremissyrkande.

Fru talman! Det är tydligen så att Bo Nilsson inte heller har förstått hur arbetsmarknaden fungerar. Han har inte förstått att begreppet arbetslöshet för enskilda personer inte är samma sak. Han har inte förstått att det är ett flöde på arbetsmarknaden. Han har inte förstått att ungdomarna är de rörligaste på arbetsmarknaden, att ungdomarna har de kortaste arbetslöshetstiderna, att omsättningen i stocken arbetslösa ungdomar är oerhört snabb. Det kan faktiskt vara så, Bo Nilsson, att genom att ta in alla 18-19-åringar här så minskar vi deras tillgänglighet på arbetsmarknaden och minskar deras möjligheter att vara rörliga. Därmed minskar vi deras möjligheter att ta jobb. Förslaget tar ingen hänsyn till det faktum att ungdomar ofta tar vikariats jobb, de tar snabba påhugg, de tar de chanser som finns. Men här får de inga chanser. Dessutom, Bo Nilsson, är det inte bara 18-19-åringar vi talar om. Det berättade arbetsmarknadsministern tidigare. Hon sade att genom detta beslut öppnar vi också vägen till en generell tillämpning av Örebromodellen. Vad vi egentligen talar om är ungdomar mellan 18 och 24 år, som genom detta riksdagsbeslut skall bli mindre tillgängliga på arbetsmarknaden. Det är utomordentligt allvarligt. Ungdomar som fått någon typ av sysselsättning kommer väl av naturliga skäl att inte ägna riktigt lika mycket kraft åt att få ett nytt jobb själva. De känner en viss trygghet då — arbetslösheten står inte på samma sätt för dörren som annars. Bo Nilsson känner väl till att det enskilda initiativet och den egna ansträngningen att få jobb betyder mycket mer än alla de beslut om AMS-miljarder som vi fattar här i Sveriges riksdag. Sedan till lärlingsutbildningen. Jag förstår att Bo Nilsson och socialdemokraterna är glada över att ha någonting annat än lärlingsutbildning att tala om i dag. Men det finns ett förslag som skall behandlas i kammaren som kortsiktigt ger ytterligare 5 000 lärlingsplatser. Jag frågar Bo Nilsson: Varför ställer ni inte upp på det? Vi har anvisat finansiering. Det är en ny modell för att ge ungdomar jobb, för att göra dem ännu mer tillgängliga på arbetsmarknaden än vad de är i dag. Varför ställer ni inte upp på det? Tillgänglighet och rörlighet på arbetsmarknaden är de viktigaste förutsättningarna för att ungdomarna snabbt skall kunna få jobb. De är mycket viktigare än besluten om ungdomslag, beredskapsarbeten och mycket annat.

Fru talman! Efter Bo Nilssons anförande blir jag faktiskt ännu mera skeptisk till vad som håller på att ske när det gäller den ideologiska medvetenheten i socialdemokratins ledande och härskande skikt. Bo Nilsson vägrar uppenbarligen att förstå vad det här handlar om. Om ungdomslagen skall erbjuda nyttiga och meningsfulla arbeten, varför måste inrättandet av sådana ske via denna typ av rättsligt underhaltig organisation? Varför skall det vara sådana här provisorier? Varför inte flera ordinarie, eller fastare, arbeten på bättre rättsliga villkor inom den offentliga sektorn? Om det behövs händer och hjärnor inom denna viktiga sektor — och det är Bo Nilsson och jag säkerligen överens om — varför då inte ge verksamheten en mera reguljär form och inrikta sig på att den typ av arbeten som det gäller ändå slutligen skall leda till något sådant? Men det sker inte, utan det skall bara vara fråga om provisorier. Vi är oroade över att ni inte förstår de långsiktiga konsekvenserna för lönarbetarklassen och arbetarrörelsen här i Sverige av att stoppa undan fler och fler kategorier av människor i den här typen av rättsligt och socialt underhaltiga provisorier. Att de är sämre än ordinarie jobb lär väl ingen, inte ens Bo Nilsson, bestrida. Jag är särskilt oroad över att Bo Nilsson är en av dem som ute i kommunerna kommer att administrera detta system. Jag är också oroad över den syn på de arbetslösa ungdomarna som det systemet ger uttryck för. Man säger att unga, friska människor skall göra något nyttigt arbete. Men det är att reducera hela frågan till en primitiv privatmoralisk nivå, ungefär som om det vore ungdomarnas eget fel att de är arbetslösa. Man förstår inte att det är det ekonomiska systemet som har kastat ut dem. Då kan man inte säga att de skall acceptera vad som helst. Man bör väl ändå inse att ungdomarna för det första måste ha ett arbete som ger dem en självständighet och en rimlig ekonomisk bas. De bör för det andra ha en rättsställning som inte innehåller så starka tvångsmoment som det föreslagna systemet gör. Det är först om vi kan få till stånd modifikationer på den punkten som vi tycker att ungdomslagen ändå kan vara något att utveckla. Men jag återkommer senare till det.

Fru talman! Bengt Wittbom sade att det inte var mycket som vi hade förstått. Jag tycker att det var ett litet konstigt uttalande. Om ni vet hur man skall lösa problemen med ungdomsarbetslösheten, har ni ju också haft chansen under sex år att göra det, men antalet arbetslösa unga har bara ökat hela tiden. Nu gör vi ett krafttag för att försöka lösa detta problem. Visserligen blir det måhända inte perfekt — det är kanske omöjligt att lyckas med det — men vi gör ändå ett allvarligt försök. Då säger Bengt Wittbom och moderaterna att vi inte har förstått det här. Ni har haft chansen och misslyckats. Jag tycker att vi nu skall få vår chans att hjälpa den känsliga grupp som det gäller ut i arbetslivet. När det gäller ungdomarnas egna ansträngningar och risken för att de inte får chanser därför att de blir hänvisade till ungdomslagen vill jag peka på att arbetsförmedlingen, som jag tidigare sade, kommer att fortsätta att arbeta med hela sin arsenal av de ordinarie insatserna. Självfallet skall problemen, som jag tidigare sade, i första hand lösas på den vägen, och ungdomslagen skall träda in i sista hand, men det måste vara bättre att få den arbetstid som detta ger än att inte ha något jobb alls. Lärlingsutbildningen kommer att diskuteras senare, och jag finner inget skäl att fördjupa mig i den just nu. Jag förstår vidare inte Jörn Svenssons resonemang. Jörn Svensson säger att det här skulle skapas något som ungefär kan betecknas som arbetsmarknadens C-lag. Jag menar att man måste jämföra med hur de ungdomar det gäller har det ställt i dag. De har nu inget fotfäste på arbetsmarknaden, ingen möjlighet att komma in och känna att de gör något meningsfullt. Jag har själv en flicka i den aktuella åldern som säger: Ni måste försöka att lösa den här frågan snabbt, så att vi kan komma ut och känna på förhållandena på arbetsmarknaden så fort som möjligt. Hon har sagt åt mig i dag att se till att det blir ett snabbt beslut. Det är inget tvivel om att detta är bättre för de arbetslösa ungdomarna, som är beroende av våra insatser, än det som vi i dag håller på med. Så tycker jag man skall se saken. Därför tycker jag också att det finns skäl att bifalla förslaget. Men vi skall utvärdera det, och finner vi brister, får vi naturligtvis komma tillbaka.

Fru talman! Nu försöker socialdemokraterna — ja, det gör de. Men det sätt på vilket socialdemokratin försöker räcker tydligtvis inte för att vara säker på att få majoritet i Sveriges riksdag. Det är intressant att se hur intresserad Bo Nilsson är av att diskutera de här frågorna nu, för under utskottsbehandlingen fanns det inget intresse att diskutera med någon. Moderata samlingspartiet tillhörde dem som först väckte frågan om samhällstjänst, och det skall inte Bo Nilsson glömma bort. Det är bara den skillnaden att vi ser samhällstjänsten som ett sista instrument för att hjälpa en mindre grupp ungdomar som lider svårt under långtidsarbetslöshet. De flesta ungdomar är arbetslösa under en mycket kort tid. Hade ni lyssnat litet mer under utskottsbehandlingen, hade osäkerheten kanske inte behövt vara så stor om vilket beslut riksdagen skall fatta. Hade ni gjort det, hade kanske motivet för avslag inte varit lika starkt som det är nu. Och hade ni funderat på att det fanns en samtalspartner i moderata samlingspartiet, som tidigare har lagt fram förslag om liknande initiativ, så hade det varit enklare nu. Bo Nilsson säger att arbetsförmedlingen fortsätter. Ja, det är bra. Han säger att vi skall fortsätta, och det är också bra. Men, Bo Nilsson, den enskilda unga människans initiativ, vilja och ansträngningar för att komma in på arbetsmarknaden är i dag och har alltid varit det viktigaste och starkaste instrumentet. Genom att vi i dag tydligtvis står inför att fatta ett beslut som omfattar tvångsåtgärder gentemot ungdomar mellan 18 och 24 år, riskerar vi delar av denna viktiga kraft. Lärlingsutbildning, som Bo Nilsson inte vill tala om — vilket jag kan förstå, för de debatterna brukar gå dåligt för socialdemokraterna — är just ett sådant instrument som satsar på att försöka förstärka den enskildes initiativ. I övrigt består mycket av moderata samlingspartiets strävanden på detta område av förslag för att försöka minska svårigheterna för ungdomarna att ta sig in på arbetsmarknaden. I stort sett bygger vår politik på detta område, liksom på andra områden, på det faktum att den enskildes kraft och initiativ är och skall förbli den viktigaste utvecklingskraften i samhället.

Fru talman! Bo Nilsson uppvisar alla symptom på en person som är krissituationens fånge. Han har kommit så långt i sina reträtter att han t.o.m. är beredd att använda utpressningsmetoder för att driva igenom någonting som är dåligt.

Pressad av den kapitalistiska krisen retirerar Bo Nilsson när det gäller arbetarrörelsens målsättningar i fråga om vad som skall känneteckna lönearbetet och dess rätt och villkor — ända dithän att han är beredd att tvinga på ungdomarna det som oerhört många av dem under den senaste tiden har protesterat mot att bli påtvingade, nämligen den här typen av konstruktioner. Det behövs inte någon lång tid för en återremiss. Det kan gå mycket snabbt. På ett par preciserade punkter skulle man med ändringar få en annan kvalitet på det här förslaget. Jag skulle för det första vilja fråga Bo Nilsson: Är ni beredd att, nu eller senare, medverka till att förändra de lagbestämmelser som har starka tvångsmoment och tona ned dessa? Är ni beredd att arbeta för att er regering skall lägga fram sådana förslag snarast möjligt? Och för det andra: Är ni beredd att gå med på att man inom det här systemets ram skall ha en strävan att komma ifrån fyratimmarsarrangemangen och att man på en smula sikt inom ungdomslagens ram skall kunna bereda arbete på full tid som ger ungdomarna möjlighet till ekonomisk självständighet på rimliga villkor? De frågorna skulle jag vilja ha svar på.

Fru talman! Det var intressant att höra att Bengt Wittbom var beredd att diskutera nu, och att han tog upp frågan om samhällstjänsten. När det gäller de förslag som föreligger har såväl moderaterna som folkpartiet sagt att det inte behövs några nya pengar för dessa åtgärder. Då är det litet svårt att diskutera alternativ. Vi är beredda att satsa 410 milj.kr. för att hjälpa ungdomarna. Ni säger att det skall gå att genomföra utan en enda krona, vilket jag tycker gör det svårt att föra en diskussion. Till Jörn Svensson vill jag säga att man naturligtvis påverkas av en krissituation. Självfallet borde den här frågan gå att lösa på annat sätt. Jag har emellertid sagt tidigare — och många andra talare med mig — att eftersom det inte just nu går att lösa frågan på ett annat och bättre sätt, vill vi göra ett försök med ungdomslagen. Jag har också sagt, liksom arbetsmarknadsministern, att vi naturligtvis under uppbyggnadsskedet får vara beredda att göra omprövningar. Finns det brister får vi återkomma. Jag tycker att detta är ett slags medgivande; om det finns brister har vi alla skäl att återkomma till frågan.

Fru talman! Först några ord om Bengt Wittboms inlägg. Han började med att tala om utbildningsfrågorna och sade något i stil med att flaskhalsutbildningen som vi föreslår inte räcker. Vad föreslår moderaterna? Jag tror att Bengt Wittbom har rätt när han säger att flaskhalsutbildningen inte räcker. Vi behöver utnyttja all möjlig utbildning, men flaskhalsutbildningen är snabb. Moderaternas lärlingsutbildning innebär att lärlingarna skulle bli färdiga först om ett par år eller kanske ännu senare. Vi kan inte genom lärlingsutbildningen klara att utnyttja de möjligheter som svensk industri får. Det måste vi klara genom andra åtgärder, och flaskhalsutbildningen är en sådan åtgärd. När det sedan gäller lärlingsutbildning tycker jag — och det har vi också sagt från regeringens sida — att det finns skäl att använda lärlingsutbildningen som ett komplement till annan utbildning. Ingen i regeringen är dock beredd att återgå till ett system som innebär att vi skulle börja skikta ungarna redan i tioårsåldern och säga vilka som skall gå i lärlingsutbildning och vilka som skall gå i någon annan utbildning. Vi är inte beredda att återgå till ett sådant sorteringsverk som man hade förr i tiden. Vi är inte beredda att införa den typ av lärlingssystem som skulle innebära att den enskilde ungdomen mer eller mindre blev helt beroende av vilket företag han har turen eller oturen att hamna på när det gäller kvaliteten i utbildningen. Men en lärlingsutbildning som ett komplement till den gymnasieskola vi har i övrigt är vi villiga att satsa på och bygga ut. Det har vi också redovisat i denna proposition, och det skall diskuteras senare. Jag tror nog att Bengt Wittbom något har missuppfattat både det han har läst och det jag sade här tidigare om Örebromodellen. Kombinationen av beredskapsarbete inom den kommunala sektorn och arbetsmarknadsutbildning är inte fullt ut — det har jag inte heller påstått — men till stora delar det som Örebromodellen handlar om. Bengt Wittbom har inte sagt nej till denna kombinationsåtgärd. Hans inlägg nu tydde nästan på att han ångrar sig på den punkten — som en del andra tydligen ångrar sig ibland i debatterna. Bengt Wittboms förslag innebär ju en utvidgning också till andra sektorer. Men detta är ingen inlåsning i den offentliga sektorn, vare sig den möjlighet till kombination av beredskapsarbeten och utbildning som öppnas här eller ungdomslagen. Bengt Wittbom försökte sluta kommunisterna i sin famn, och vi får väl se om han lyckas så småningom. Till Jörn Svensson skulle jag först och främst vilja säga att jag tycker det är en vrångbild av ungdomslagen som här ges. När det gäller det som sades om Kalifornien måste jag citera min partiledare och säga att ”det hade jag ingen aning om”. Jag måste erkänna att jag inte vet särskilt mycket om Kalifornien. Om man där har någonting som liknar våra ungdomslag har i varje fall varken jag eller mina medarbetare i departementet någon kunskap om det. Jag vet en del annat om Kalifornien. Jag vet att man hade en skatterevolt från de rika som ledde till mycket kraftiga nedskärningar av den offentliga sektorn. Det är nästan det enda jag vet om Kalifornien. Men det kanske inte var det viktiga i den här debatten. Jag menar allvar när jag säger att Jörn Svensson ger en vrångbild av detta förslag. Jag kan säga, precis som jag sade i tidigare inlägg, att varken jag eller regeringen tror att detta förslag om ungdomslag som vi nu diskuterar är i alla stycken helt fullgånget. Därför är jag också beredd att i framtiden pröva vad som kan visa sig vara förbättringar. När det gäller den första av de punkter som Jörn Svensson tog upp, sade han att att alla skall ha likvärdig ställning. Ja, det är en bra ambition, men det kaninte vara det fullt ut när det gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder. När det gäller dessa ungdomslag är det ju i stora stycken samma begränsningar som gäller där som i fråga om beredskapsarbeten. LAS tillämpas inte, kan inte tillämpas här och kan inte göra det när det gäller beredskapsarbeten. Men det är inte så mycket märkvärdigare i detta sammanhang än i fråga om beredskapsarbetena. När det sedan gäller tvångsmomenten skulle jag vilja anföra ett citat ur proposition 46. Det står där: ”Tanken att arbete i ungdomslag skall vara ett alternativ i sista hand kräver också att den som arbetar i ett sådant lag genast skall kunna gå över till en anställning på den öppna arbetsmarknaden eller till utbildning, när en sådan möjlighet yppar sig.

Den rent rättsliga sidan av saken får därmed ringa praktisk betydelse.” Jag vill tillägga att vi utformat förslaget med tanke på att det skall finnas praktiska förutsättningar för att få in ett mått av inflytande och medbestämmande för ungdomarna. Det är ett av skälen till att vi har valt just arbetslag. Vi har inte valt den formen för att alla alltid skall arbeta i grupp, utan för att det skall finnas en kommunikation mellan ungdomarna som kan ge dem stöd och möjliggöra för dem att få ett inflytande över verksamheten. Vi måste konstatera att det kommer att dröja innan vi praktiskt kommit dithän. Men när man funnit formerna för det här, skall självfallet arbetsförmedlingen i diskussioner om mera långsiktiga åtgärder ta hänsyn till sambandet mellan ungdomarna i laget — Jörn Svensson frågade om det. Det är vad arbetsförmedlaren tillsammans med den unge kommer fram till och inte den private arbetsgivarens ”vinkningar” som måste få vara avgörande. Jag betraktar det som lika självklart att de unga vill ha ett stadigvarande arbete. Därför har utgångspunkten varit naturlig: ungdomarna skall stå till arbetsmarknadens förfogande. Det är inte annorlunda i det här sammanhanget än när det gäller beredskapsarbeten i fråga om det som ungdomarna erbjuds i form av KAS eller ersättning från arbetslöshetskassa. Också momentet av inflytande och av samband i laget måste självfallet påverka och kunna spela en roll vid bedömningen. När det gäller de mera långsiktiga perspektiven är naturligtvis vår strävan att få utrymme för fler fasta jobb i den offentliga sektorn, där vi vet att stora behov finns. Jag tror, precis som Jörn Svensson, att det också finns möjligheter att i en framtid utveckla förslaget om ungdomslagen till något annat än det konkret innebär i dag. Ungdomslagen kan kanske utgöra en spjutspets i vår strävan att skapa fasta jobb. Men hur det sambandet kommer att utvecklas tror jag inte att någon i dag kan ha en klar uppfattning om. Jag tror att vi behöver en period då vi skaffar oss erfarenhet, innan vi kan bedöma hur detta skall utvecklas på bästa sätt för att vi skall uppnå syftet att både skapa en vettig verksamhet för ungdomarna och göra det i den kombination av enskild och privat sektor som jag tror är den bästa ur ungdomarnas synpunkt. Jag ser att min taletid är slut, och jag ber att få återkomma med några ytterligare kommentarer.

Fru talman! Nej, Anna-Greta Leijon, vi försöker inte sluta några kommunister i vår famn. Vi konstaterar bara att det de facto inte finns majoritet för regeringens förslag om ungdomslag. Det hade säkert kunnat göra det i de fall regeringen och socialdemokraterna hade varit beredda att diskutera i utskottet, t.ex. det problem vi anser föreligga därför att åtgärderna är inriktade på den offentliga sektorn. Vi behöver inga fler arbetsmarknadspolitiska instrument som är inriktade på den sektorn. Vi kan ju inte placera alla arbetslösa ungdomar där, vare sig de blir heltidseller halvtidsarbetande kommunalanställda. Jag tycker att det snarare verkar som om det är arbetsmarknadsministern som börjar förbereda sig för den stora kramen, och det är naturligtvis socialdemokratins ensak. Men nog vore det bra för stabiliteten i den långsiktiga arbetsmarknadspolitiken, om arbetsmarknadsministern för samförstånd och överenskommelser sökte sig mot den del av valmanskåren som de facto representerar nästan halva svenska folket. När det gäller lärlingar så ligger det ett förslag på riksdagens bord som arbetsmarknadsministern borde kunna acceptera, därför att det innebär ytterligare 5 000 lärlingsplatser. Det gör väl inte lärlingsutbildningen till någon huvuddel av yrkesutbildningen. Så långt borde faktiskt arbetsmarknadsministern och socialdemokraterna kunna sträcka sig. Men det förslaget har ni också sagt nej till, trots att vi moderater dessutom anvisar de 70 miljoner som krävs. Ni talar litet svajande om lärlingsutbildning och menar att det i och för sig är positivt men att det inte skall vara för mycket. Den opinion som i dag finns för lärlingsutbildning och en förändrad yrkesutbildning i ett modernt svenskt utbildningssystem berör också er. Jag kan lova arbetsmarknadsministern att den opinionen kommer att bli starkare. Då är det väl bättre att ta detta steg nu och inrätta 5 000 lärlingsplatser utöver de av regeringen föreslagna 2 000. Sedan får vi väl se till att det blir ännu fler — förhoppningsvis efter valet 1985. När det slutligen gäller USA kan jag berätta något annat för arbetsmarknadsministern om USA som hon kanske inte hade någon aning om. I USA har man i och för sig hög arbetslöshet, men man har en väl fungerande arbetsmarknad. Om man gör samma analys av arbetslösheten där som den vi försökt diskutera med arbetsmarknadsministern här, kan man konstatera att problemen med långtidsarbetslöshet inte alls är så stora i USA. Man har en snabb rörlighet på arbetsmarknaden. Det borde leda fram till slutsatsen att de åtgärder som vi sätter in skall stimulera tillgänglighet och rörlighet och människornas trygghet. Det gör inte åtgärderna enligt det förslag som arbetsmarknadsministern försvarar här i riksdagen i dag. Jag kan bara konstatera att i det här läget av debatten finns det fortfarande en majoritet för ett avslag.

Fru talman! Vi har inte lust att gå in i någon omfamning åt något håll. Vi föredrar alltid och försöker att anstränga oss — det är något som vi strävar efter i alla situationer där så är möjligt, och denna vår strävan är uppriktig och en del av vår grundsyn på svensk politik — att nå lösningar i sådana här lägen tillsammans med det andra arbetarpartiet, det parti som har stigit ur samma arbetarrörelse som vi själva. Men det är ju så att vi inte fått någon som helst förståelse under en lång utskottsbehandling och att man egentligen inte sakbehandlat de förslag som är annorlunda än regeringsförslagen. Detta rör inte den bagatellartade frågan huruvida vpk skall utöva inflytande över ett beslut eller ej. Där spelar vår fåfänga ingen som helst roll. Vad det handlar om är att vi inte kan låta oss tvingas med på vad som helst, därför att det strider mot vår grundläggande uppfattning om hur sociala och rättsliga förhållanden för svenska lönearbetare skall vara utformade. När vi inte får någon förståelse för vår uppfattning må ju Anna-Greta Leijon inse att vi börjar bli tveksamma. Man kan inte driva oss hur långt som helst. Man måste ändå visa att man någorlunda förstår vår utgångspunkt. Annars kan vi ju inte släppa igenom ett förslag som i vissa delar bestämt strider mot vad vi anser vara de normala rättsliga och sociala förhållanden som en lönearbetare skall ha. Det är trots allt, Anna-Greta Leijon, en väldig skillnad att å ena sidan få lov att vara med och vara sams med arbetsförmedlare och arbetsgivare och å andra sidan att utifrån sin ställning, sin organisation, ha bestämda fackliga och sociala rättigheter som reglerar på vilka premisser man behöver ta arbete och vilken typ av tvång man behöver utsättas för. Det är en väldig skillnad. Att Anna-Greta Leijon inte riktigt tycks uppfatta den skillnaden gör mig ännu mer betänksam. Jag skulle vilja fråga: Vad är det som hindrar att man i stället för denna typ av arbete inriktar sig på att bygga ut mer fast organiserade arbeten? Pengarna kan väl användas lika väl till det ena som till det andra? Vi kan ju inte ha en ordning där man först accepterar att se på hur systemet tvingar ut tiotusentals unga i arbetslöshet och sedan låter moralisterna komma och säga: Tar du inte arbete på de premisser vi bestämmer, så mister du ditt understöd. Det är att göra sig urarva den rätt till stöd i arbetslöshetssituationen som det ändå varit ett viktigt mål för fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen i stort att tillkämpa sig.

Fru talman! Visst är det skillnad, Jörn Svensson, mellan att ha ett vanligt jobb och att vara föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är det som saken handlar om. Ungdomslagen är en del av arbetsmarknadspolitiken, precis som beredskapsarbeten är det. Den skillnad som finns mellan beredskapsarbeten och andra jobb på samma arbetsplats finns också här. I väldigt många stycken kommer de som är placerade i ett ungdomslag att ha precis samma ställning som arbetstagare på arbetsmarknaden i övrigt. Menii vissa avseenden skiljer det sig. Det skiljer sig när det gäller tryggheten i anställningen, eftersom de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna mer eller mindre är av tillfällig art. En fördel med ungdomslagen jämfört med beredskapsarbete är att man här inte har en tidsbegränsning från början. Jag tror att Jörn Svensson precis som jag vet att just denna tidsgräns av väldigt många ungdomar har upplevts som någonting negativt. Man har vant sig vid arbetet, och sedan har man måst vänja sig vid tanken på att man skall sluta. Den mycket klara förbättringen i form av en trygghet i det arbetsmarknadspolitiska instrumentet ger ungdomslagen jämfört med beredskapsarbete. Men vi har aldrig sagt att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna i alla avseenden kan vara jämställda med arbete i övrigt. Så långt det är möjligt skall vi åstadkomma jämställdhet. Vi har gjort det när det gäller att kvalificera sig för KAS och kassa. Vi har självfallet gjort det när det gäller rätten att vara med i fackliga organisationer. Vi har gjort det när det gäller lönesättningen. I fråga om en lång rad andra förhållanden, t.ex. när det gäller semester och mycket annat, är det självklart att man är jämställd. Skillnaden mellan ungdomslagen och andra arbetsmarknadspolitiska insatser — och jag tror att det är därför som kommunisterna tar upp det här — är att ungdomslagen har två dimensioner, om man vill uttrycka det så. Ungdomslagen är i dag ett arbetsmarknadspolitiskt instrument. Men ungdomslagen har också en annan innebörd. Det är ganska många i debatten som inte har upptäckt denna. Det gläder mig på sätt och vis att kommunisterna gjort det, även om det just här skapar en massa andra missförstånd. Men ungdomslagen är en spjutspets mot framtiden på ett annat sätt än en del av de andra arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. De kan ge oss möjligheter till förnyelse av den offentliga sektorn. De kan ge oss möjligheter att få samhällsnyttigt arbete utfört. Den här dubbla funktionen hos ungdomslagen, som kommunisterna ser, gör att de ställer andra krav i nuläget på ungdomslagen än på andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag menar att det i dag är omöjligt för oss att klara ut detta. Det är möjligt att vi i framtiden skall göra om detta, men den diskussionen tycker jag att vi kan ta då. Jag har förklarat — och det har utskottets talesmän också gjort i olika omgångar — att vi är öppna för en diskussion om omprövningar. Vi har inte satt upp några restriktioner för den framtida diskussionen — inte åt något håll, vill jag betona. Jörn Svensson sade att arbetslösheten nu är ett kroniskt tillstånd. Jag skulle vilja varna för den typen av påståenden, för det är precis detsamma som så många ute i Europa med andra politiska utgångspunkter än de som Jörn Svensson har gör gällande. Sådant tas så lätt till intäkt för att arbetslösheten också är någonting som vi måste acceptera, som vi inte kan påverka eller göra någonting åt. En farligare diskussion finns knappast, för den leder till handlingsförlamning och passivitet. När det sedan gäller Bengt Wittboms inlägg måste jag säga, att även om moderaterna är ett stort och starkt parti, är det faktiskt inte halva svenska folket som omfattas av moderata samlingspartiet ännu så länge, tack och lov. Partier som i många andra fall står moderaterna nära tar nu, precis som i våras, avstånd från moderaterna på väsentliga punkter i fråga om arbetslöshetspolitiken. Det är framför allt moderaterna som mäler sig ur gemenskapen när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Folkpartiet är ute på vift, men har i andra sammanhang så att säga stått på sig. Moderaterna är de som inte vill vara med på olika åtgärder. Det är moderaternas förslag som, om det genomfördes, skulle öka arbetslösheten kraftigt i det här landet. Vi hade en debatt i våras om arbetsmarknadspolitiken. Flera talare på den borgerliga kanten talade om i klartext vad den moderata politiken innebar. Det har visserligen inte framgått lika tydligt i debatten i dag. Jag skulle ändå vilja påstå att vad Bengt Wittbom än säger om majoriteten i denna kammare, så finns det inte majoritet för de moderata förslagen. Det skall inte bara vi utan framför allt de arbetslösa vara väldigt tacksamma för.

Fru talman! Låt mig bara konstatera att med tanke på arbetsmarknadsministerns och socialdemokratins attityd till lärlingsutbildning innebär de borgerliga partiernas motioner betydligt större förutsättningar för en utbyggnad av lärlingsutbildningen. Moderata samlingspartiet har ingenting emot arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är givet. Men vi gör inte som socialdemokraterna. Vi koncentrerar oss inte bara på arbetsmarknadspolitiska åtgärder, arbetsmarknadspaket och subventioner och på att ösa in fler och fler människor i den offentliga sektorn. Det var intressant att höra vad Anna-Greta Leijon sade här om den offentliga sektorn, att ungdomslagen är en spjutspets för en utvecklad, eller kanske riktigare uttryckt, en större offentlig sektor. Detta är ytterligare ett besked om att de inom regeringen och socialdemokratin som vill minska budgetunderskottet och eliminera den strukturella obalansen i Sveriges ekonomi, som till en del är orsaker till arbetslösheten, har förlorat. Då tycker jag verkligen synd om de arbetslösa i vårt land. En realistisk arbetsmarknadspolitik måste naturligtvis innehålla arbetsmarknadspolitiska insatser, men det skall inte bara vara sådana. Vi kan tänka oss samhällstjänst, och det har vi sagt, för den grupp av ungdomar som är mycket illa utsatt. Det är inte alla 18-19-åringar som inte omgående lyckas skaffa sig ett jobb eller en utbildning. Vi kan tänka oss lärlingssystem, och det vill vi ha. Men vi måste också attackera ungdomslöner, arbetsmarknadslagar etc., för att minska hindren för ungdomarna. Vi kan inte hela tiden vidta åtgärder som ökar hindren. Arbetsmarknadsministern tillhör ju det parti som slår vakt om hindren. Det är då klart som dagen att ni är tvingade att lägga fram större och större subventionspaket med alltmer omfattande konstlade åtgärder, för att hålla den öppna arbetslösheten någorlunda nere. Sedan förstår jag mycket väl att arbetsmarknadsministern inte vill säga någonting om budgetunderskottet och ökningen av det. Det vore ju att erkänna att ni har givit tryggheten när det gäller den långsiktiga sysselsättningen på båten. Socialdemokratin är på väg in i skuldfällan, som titeln är på SNS konjunkturrapport.

Fru talman! Anna-Greta Leijon varnar oss för att säga att arbetslösheten i det ekonomiska system som vi lever i är kronisk. Jag vill varna för raka motsatsen — man får icke tro annat. Existensen av en hundratusenhövdad reservarmé av människor som systemet inte kan suga upp på ett normalt sätt är ju ett faktum, och det har vi att anpassa oss efter. Det finns bara en lösning, och den borde vara självklar för varje arbetarrörelse med självständighet och självaktning. Den lösningen är att den offentliga sektorn skall vara den som leder en politik ut ur denna kris. Någon annan slutsats kan inte dras. Systemet i sig — det som inte består av den samhälleliga överbyggnaden — kan ju inte sysselsätta de arbetslösa. Det har förlorat den förmågan. Systemet hade den förmågan ännu in på 1960-talet, men nu är krisen kronisk. Det är därför som man också måste tänka sig att ett angrepp på arbetslösheten via den offentliga sektorns olika verksamheter, via budgeten osv. måste ta sig det uttrycket att man skapar arbeten som är stabila och som verkligen kan ersätta dem som går förlorade på den privata arbetsmarknaden. Det farliga — som ni är inne på — är att ni inte ser de långsiktiga konsekvenserna av att de ordinarie arbeten inom den privata sektorn som nu fattas och som alltså gör ungdomarna arbetslösa, vill ni ersätta med arbeten som sätter dessa ungdomar i en sämre rättsställning än om de hade haft en stabil, normal ordinarie anställning. Jag vill upprepa en fråga. Om man nu kan inrätta 10 000-tals arbeten med denna svaga och dåliga rättsställning som vi menar att platserna i ungdomslag innebär, varför kan man då inte kombinera de satsningarna med att öka antalet fasta, ordinarie tjänster? Att vi är så oroade över detta beror på att det redan har synts tecken på hur ungdomslagen kan komma att missbrukas. Jag har förut påtalat att man inom ett sjukvårdsområde i Stockholm redan har dragit in fasta, ordinarie s.k. pickolotjänster, dvs. tjänster som en sorts kontorsbud, därför att man räknar med att kunna tillgodose de funktionerna genom ungdomslagen. Man hart.o.m. börjat underlåta att ta in ungdomar på sina beredskapsarbeten därför att man räknar med att ungdomarna i stället får plats i ungdomslag och inte behöver ges några beredskapsarbeten. Jag vill ställa ett par frågor. Vill ni vara med och tona ner tvångsaspekten i lagstiftningen, och vill ni på en smula sikt överge det här fyratimmarsarrangemanget och försöka se till att alla arbeten inom ungdomslagens ram blir fulltidsarbeten, så att ungdomarna kan försörja sig?
Fru talman! Får jag bara mycket kort göra en enda kommentar. När jag sade att jag tyckte att Jörn Svensson var inne på en farlig tankegång när han hävdade att arbetslösheten är ett kroniskt tillstånd, gjorde jag det därför att jag vet att den inställningen tas till intäkt för påståendet att man inte kan hitta några lösningar, att det inte finns några metoder. Sedan för Jörn Svensson diskussionen vidare och pekar på metoder. Jag vill inte diskutera dem nu, men det finns metoder för att komma åt arbetslösheten, och därför kan vi inte och skall inte acceptera att arbetslösheten är ett kroniskt tillstånd. Vi kan inte på kort sikt och omedelbart vidta alla de åtgärder som behövs för att vi på en ordinarie öppen arbetsmarknad — privat och offentlig tillsammans — skall kunna klara de här problemen. Vi behöver arbetsmarknadspolitiska insatser. Men på lång sikt håller jag med Jörn Svensson om att vi har ett behov av fasta arbeten i den offentliga sektorn. Jörn Svensson frågar om man inte kan använda en del av pengarna till fasta jobb. Svaret på den frågan är att vi, för den ungdomsgrupp som har den högsta arbetslösheten och där vi ser stora problem, har använt de pengar som finns i de kontanta stöden och lagt på över 400 milj.kr. På det sättet har vi kunnat skapa en trygghet för hela den åldersgruppen. Dessutom vill jag påminna Jörn Svensson om att det sedan i våras pågår en försöksverksamhet där man försöker använda de arbetsmarknadspolitiska instrumenten för att skapa fasta jobb. Jag kan hålla med om att det än så länge är en försöksverksamhet i liten skala, men den finns där, och såvitt jag kan bedöma har den hittills gett positivt resultat. Det borde ju tala för att vi också den vägen kan gå vidare i framtiden.

Fru talman! Att vi skall hjälpa ungdomar som har en besvärlig arbetssituation är helt klart. Det måste ligga i allas vårt intresse att ställa upp för dessa ungdomar och göra allt vad vi kan för att söka lösningar som är till deras hjälp. Men det skall vara hela lösningar, där ungdomarna känner att de verkligen får ett arbete som är meningsfullt och varaktigt. I motion 1983/84:27 av Lars Ernestam och mig tar vi upp problemet med de förståndshandikappades skolplikt. Eftersom dessa har skolplikt upp till 21 års ålder — i vissa fall till 23 års ålder — anser vi att man bör se till att det inte möter något hinder att man i ungdomslagen, om det förslaget genomförs, tar in förståndshandikappade ungdomar upp till 23 resp. 25 års ålder. Om inte detta sker kommer dessa ungdomar att ställas utanför förslag som gäller 18-19-åringar. Vi anser att det är mycket allvarligt om en handikappgrupp på detta sätt ej kan ges möjligheter att ta del av det som står andra unga samhällsmedborgare till buds — detta särskilt som de förståndshandikappade ungdomarna har ännu svårare att själva bemästra en situation med arbetslöshet eller där de saknar annan sysselsättning. Eftersom det i denna fråga även finns motioner från enskilda socialdemokratiska ledamöter hade vi hoppats få bättre gehör för vår önskan från majoriteten i utskottet att höja åldersgränsen för de förståndshandikappade. Nu blev det inte så, men det finns fortfarande möjlighet att visa att man står för vad man skriver här i kammaren. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 24 från folkpartiet och centern.

Fru talman! Samtidigt som vi nu behandlar arbetsmarknadspolitiken här i riksdagen pågår en konferens som belyser de skrämmande sambanden mellan arbetslöshet och ohälsa, mellan arbetslöshet och sociala problem. Mot denna bakgrund framstår ungdomsarbetslösheten som det svåraste problemet. Arbetslöshet är ett gissel för envar som drabbas av den, men för den unge innebär den en dålig start i vuxenlivet med allt vad det för med sig i form av sviktande självkänsla och risker för sociala problem senare i livet. Vi har också kunnat se hur det är ungdomsarbetslösheten som ökat mest och som stannat på en allt högre nivå efter varje långkonjunktur under 1970-talet och hur vi nu fått ärva en hög arbetslöshet efter de borgerliga regeringsåren. Länderna i vår omvärld i västvärlden har släppt upp ungdomsarbetslösheten på helt oacceptabla nivåer. Det verkar som om man där gett upp när det gäller möjligheten att lösa problemen med arbetslösheten. Vi här i Sverige får aldrig ge efter för sådana hopplösa stämningar. För arbetarrörelsen i Sverige har arbete åt alla alltid varit ett överordnat samhällsmål, som också andra grupper i samhället ställt upp på. Det är viktigt att se till att kampen för arbete åt alla förblir ett överordnat samhällsmål och att slå tillbaka mot de nyliberala strömningar som ifrågasätter allt större delar av välfärdspolitiken. För de värderingarna står moderata samlingspartiet i Sverige, och folkpartiet börjar också traska in på den vägen. Att bekämpa arbetslösheten är därför den viktigaste uppgiften för riksdag och regering, och det gäller särskilt ungdomsarbetslösheten. Det är fasta jobb som behövs i industrin, i servicenäringarna och i den offentliga sektorn. För trots allt tal om att Sverige skulle vara färdigbyggt eller de nyliberala idéerna om att den offentliga sektorn borde rustas ned, finns det mycket stora otillfredsställda behov och arbetsuppgifter som bara väntar på att bli utförda i barnomsorgen, i äldrevården, i miljövården, i energioch trafiksektorn, för att bara nämna några exempel. Vi är några unga socialdemokrater som har tagit upp de här frågorna i en motion med anledning av regeringens proposition om ungdomslag därför att vi tycker att ungdomarnas situation måste uppmärksammas särskilt och samhället har ett speciellt ansvar för dem. Den långsiktiga sysselsättningspolitiken för fasta jobb är det viktigaste för att få bort arbetslösheten, och regeringens förslag till ungdomslag är en akut insats som behövs nu i ett kärvt arbetsmarknadspolitiskt läge. Den främsta förtjänsten med förslaget är det som arbetsmarknadsutskottet framhåller, nämligen att det innebär att en lagfäst rätt till betalt arbete införs för ungdomar upp t.o.m. 19 år. Det betyder att ett viktigt steg tas mot ungdomsgaranti och en lag mot ungdomsarbetslöshet. Tillsammans med andra åtgärder som föreslås, bl.a. en rekryteringslag, ger det en bra grund att stå på. Vår främsta kritik mot förslaget är att det inte garanterar ungdomarna åtta timmars arbetsdag. Vi anser att det är viktigt att ungdomarna får delta i arbetslivet på samma villkor som alla andra och framför allt att de kan försörja sig på sitt arbete. Det växande problemet med tomma lägenheter runt om i landet har sannolikt ett starkt samband med ungdomsarbetslösheten. För att lösa de här problemen har vi i vår motion föreslagit att 7 § i lagförslaget ändras, så att kommuner och övriga offentliga arbetsgivare får rätt att på egen bekostnad utsträcka arbetstiden upp till åtta timmar med avtalsenlig lön. Vi vet också att detta är ett krav som många kommuner under hand har fört fram. De är beredda att göra en insats för sina ungdomar. Många kommuner har också arbetat fram egna ungdomsarbetslöshetsprojekt. Arbetsmarknadsutskottet har nu delvis gått oss till mötes. Utskottet skriver att kommunerna skall få den rätten för ungdomar som har försörjningsbörda. Det är ett viktigt steg som tas om dessa ungdomar kan få åtta timmars arbetsdag, men vi har ändå svårt att förstå varför inte kommunerna kan ges en generell rätt att fylla på upp till åtta timmar. Det skulle dessutom vara administrativt enklare. Vi har dock noterat att utskottet stryker under behovet av en utvärdering av systemet med ungdomslagen, att man ämnar följa de praktiska verkningarna och undersöka om kompletterande åtgärder behöver vidtas. Vi har också hört i debatten att arbetsmarknadsministern pekat på hur viktigt det är med en sådan utvärdering. När nu en sådan utvärdering skall göras är det ett viktigt krav att systemet med ungdomslag förändras, så att åtta timmars arbetsdag blir regel och inte undantag. I samband med en sådan utvärdering är det också viktigt att se till att utbildning blir en integrerad del i ungdomslagen och inte bara en möjlighet vid sidan av som nu. Ungdomslagen kommer att fungera som en sista utväg när alla andra arbetsmarknadspolitiska vägar är prövade. Ungdomarna i ungdomslagen behöver således ett särskilt stöd och en ordentlig förberedelse för arbetslivet. Det är därför nödvändigt att utgå från de individuella behov ungdomarna har. Några kan behöva fylla utbildningsluckor från skoltiden, andra kan behöva yrkesutbildning och arbetsuppgifter som kopplas till den. Vi pekar i vår motion också på Örebro kommun, som har diskuterats så mycket i dag. Man vill där starta just ett sådant projekt, med 60 96 arbete och 40 7 utbildning, som är tänkt att bli en systematisk förberedelse för arbetslivet. För arbetstiden skall ungdomarna där få avtalsenlig lön och för utbildningstiden utbildningsbidrag. Vi har också med glädje kunnat notera att det verkar som om Örebro kommun skulle få statsbidrag till detta projekt. Då får vi också ett åskådningsexempel på hur ungdomslagen skulle kunna utvecklas i ett projekt där de arbetslösa ungdomarna själva aktivt medverkar. Över huvud taget är det viktigt att kommunernas egna projekt får statligt stöd. Våra krav på det liksom våra krav på att arbetet i ungdomslag skall ge arbetslivserfarenhet och våra krav på god handledning får vi stöd för i utskottets skrivningar, och det är vi naturligtvis glada för. Just när det gäller handledning har vi pekat på att man borde utnyttja den yrkeskunskap som äldre på arbetsplatserna har, ge dem en möjlighet att dela med sig av sina yrkeskunskaper till ungdomarna, som på det sättet skulle kunna få en praktisk yrkesutbildning och meningsfulla arbetsuppgifter. Det skulle också vara ett sätt att bevara viktiga yrkeskunskaper för framtiden. Jag kan dock konstatera att även om vår motion har fått en positiv behandling av utskottet, har vi inte fått våra viktigaste krav om åtta timmars arbete och en integrerad utbildning med utbildningsbidrag tillgodosedda. Vi tänker inte yrka bifall till dem i dag — vi vill inte bidra till den förvirring som vpk har åstadkommit med sitt krav på återremiss. Jag tycker det är ett cyniskt spel som vpk bedriver och som riskerar att drabba de arbetslösa ungdomarna och kommunerna, som då inte kommer i gång med sina projekt. Jörn Svensson tog i sitt anförande upp en sak som jag reagerade mot. Han sade att Stockholms läns landsting underlåter att ta in ungdomar på beredskapsarbeten i väntan på ungdomslagen. Jag sitter i den beredning i Stockholms läns landsting som handhar landstingets arbetsmarknadspolitiskainsatser, och jag kan konstatera att det som Jörn Svensson här säger är helt fel. Man har inte alls fattat något sådant beslut i landstinget. Man följer tvärtom mycket noga länsarbetsnämndens anvisningar om hur man skall gå till väga. Dessutom har Stockholms läns landsting, vid sidan om de beredskapsarbeten med statsbidrag som man fått via länsarbetsnämnden, egna beredskapsarbeten som man betalar över egen budget. Därutöver har man också en egen form som man kallar för ungdomsarbete, som också till 100 96 finansieras över den egna budgeten och som riktar sig till de ungdomar som är sämst ställda på arbetsmarknaden, de som har svårartade sociala problem. Det är ett arbete som löper över ett år och som innebär en kombination av arbete och utbildning och litet grand påminner om Örebromodellen. Det Jörn Svensson tog upp stämmer faktiskt inte alls med det sätt på vilket landstinget i Stockholms län arbetar. Avslutningsvis skulle jag vilja understryka vad arbetsmarknadsutskottet säger — och vad arbetsmarknadsministern sagt här i dag — om behovet av en utvärdering av ungdomslagen. Det är ett krav att ungdomarna garanteras åtta timmars arbete och en lön som de kan försörja sig på och att man ser till att utbildningsfrågan löses. Vi sätter nu vårt hopp till arbetsmarknadsministern, och vi utgår ifrån att hon kommer att företa de nödvändiga förändringarna i lagen. Om så mot förmodan inte skulle bli fallet får vi väl komma igen, men jag tror inte att det kommer att bli nödvändigt. Vi ser det som vår främsta uppgift att bevaka ungdomens intressen. Det är ungdomen som är Sveriges framtid. Det är vår gemensamma uppgift att se till att ungdomen får en framtid att tro

Herr talman! I det län som jag själv kommer ifrån, Norrbotten, har arbetslösheten fortsatt att växa. Norrbottenspropositionen, som behandlades under våren 1983, betygsattes av de socialdemokratiska kommentatorerna som det stora lyftet, länets stora chans. Vi kommunister hävdade i den debatten att finansiella rekonstruktioner av LKAB och ASSI i sig var nödvändiga, men att dessa inte skulle klara länets problem. Vi lade själva under den allmänna motionstiden och i samband med Norrbottenspropositionen fram flera förslag till omfattande samhällssatsningar för nyttig produktion och flera jobb. Vi avvisade tanken på att lägga Svappavaaragruvan i malpåse och upphöra med kulsinterproduktionen där. Vpk har nu åter aktualiserat frågan om ett återupptagande av driften vid Svappavaara, och främst då kulsinterverket. Näringsutskottets majoritet hävdar principen om strikt lönsamhet i de statliga företagen och avstyrker därför motionen. Arbetsmarknadsutskottet följer samma linje. Nog är det häpnadsväckande att utskottsordföranden Frida Berglund kan ställa sig bakom ett så snävt sektoriellt tänkande. Det kunde behövas ekonomiska garantier för LKAB:s verksamhet i Svappavaara. Men är resonemanget verkligen logiskt, att alltid hänvisa till lönsamhetskravet vid de statliga företagen? Arbetsmarknadspolitik skall få kosta pengar. Den synen delar vi i vpk helt. Men att skapa jobb i Svappavaara genom att ge LKAB vissa garantier är tydligen helt främmande för staten och för majoriteten i riksdagens arbetsmarknadsutskott. Samma ovilja till att organisera en produktiv, samhälleligt nödvändig verksamhet återkommer i utskottsbehandlingen av vpk-motionen om skogsvård. Man säger att man delar uppfattningen att skogsvårdsarbeten bör sättas in för bekämpande av arbetslösheten. Men man vill inte fatta beslut som skulle innebära att man organiserar och startar sådan verksamhet. Herr talman! Vi vpk-are accepterar inte det här synsättet. Att starta samhälleligt nödvändiga, produktiva verksamheter är ekonomiskt försvarbart. Jobb i skogsvård och i kulsinterverket i Svappavaara, om det startas, fyller kraven på sådana verksamheter. Det borde snart vara dags att upphöra med försöken att dölja att oviljan att ta ansvar för skogslänen och för Norrbottens län kommer att leda till ökad arbetslöshet och ökad utslagning av människor, orter och regioner. Det är bittert att konstatera att socialdemokraterna, som vann valet i Norrbotten på paroller som ”Norrbotten skall inte läggas ner”, nu i regeringsställning för en politik som gradvis försämrar möjligheterna för länets befolkning.

Herr talman! Jag håller med Paul Lestander om att situationen i vårt län — trots att den har blivit betydligt bättre än vad den var för ett år sedan — fortfarande är mycket oroväckande. Men alla de insatser som riksdagen i våras beslutade om har ännu inte blommat ut och gett full effekt. Vi kommer i nästa vecka att diskutera Svappavaara med anledning av förslaget om den s.k. frizonen, och när det gäller arbetsmarknadspolitiska insatser beslutade riksdagen i våras om många insatser för Kiruna kommun som bl.a. gäller Svappavaara. Vi anser att beslutet om gruvbrytningen och startandet av pelletsverket måste fattas av LKAB. Vi har den förhoppningen att åtminstone pelletsverket skall kunna startas — det finns motiv för det. Men i nuläget finns det inte marknad för LKAB:s produkter, och därför kan man i dag inte öppna gruvdriften eller starta pelletsverket. Vi har två pelletsverk som klarar av den produktion som LKAB kan sälja på marknaden. Det är allas vår förhoppning att situationen skall bli sådan att man också kan utnyttja det verk som finns i Svappavaara. Paul Lestander säger att vi inte har satsat på arbetsmarknadspolitiska åtgärder i tillräckligt stor utsträckning. Det är inte riktigt hela sanningen. Vi har satsat, men alla åtgärder har ännu inte gett resultat. Jag kan exempelvis säga att många svappavaarabor har möjlighet till utbildning. Vi har kunnat se att många av de yngre har börjat skaffa sig en datautbildning, eftersom de tycker att de med en sådan kan få en bättre framtid och ett säkrare jobb. Detta sker tack vare de arbetsmarknadspolitiska insatserna.

Herr talman! Om Frida Berglund studerar protokollet, kommer hon att se att hennes påstående att jag sade att man inte hade satsat på arbetsmarknads politiska åtgärder är helt felaktigt och gripet ur luften. Det har jag aldrig sagt. Däremot har jag sagt att socialdemokraterna inte vill gå med på att ge garantier för startandet av gruvbrytning eller av pelletsverket i Svappavaara. Hittills är det påståendet korrekt. När det gäller frågan om det har blivit bättre eller sämre i vårt län kan jag konstatera att arbetslösheten i Norrbotten har ökat — i varje fall enligt den senaste räkning som jag har tillgång till. Det torde inte vara obekant för Frida Berglund att man har fattat beslut om att lägga ned ett av Regioninvests företag, nämligen Gällivare Mekaniska. Det torde inte heller vara obekant för Frida Berglund att man har fattat beslut om att lägga ned trähusfabriken i Övertorneå. Att det skulle ha blivit så mycket bättre bestrider jag. Men jag och Frida Berglund kan ha olika uppfattningar i denna fråga, trots att vi kommer från samma län. Mitt inlägg byggde främst på att jag tycker att man skall göra industripolitiska satsningar i Norrbotten för att komma till rätta med arbetslösheten. De här två förslagen från vpk om skogsvård och om startande av kulsinterproduktion har de kvaliteterna. Men de förslagen har Frida Berglund hittills inte velat vara med om att tillstyrka. Jag hoppas att ett omtänkande kommer rätt snart.

Herr talman! Paul Lestander säger att Frida Berglund inte vill tillstyrka de insatser som vpk föreslår. Det är faktiskt så att jag ensam förmår litet, men mitt parti har satsat väldigt mycket på Norrbotten, mer än på något annat län. Beträffande utvecklingen i länet måste Paul Lestander också komma ihåg att prognoserna för utvecklingen i Norrbotten har varit mycket alarmerande. En stor del av industrin i länet har hotats av nedläggning på grund av varsel. Just 1982 hade vi en mycket hög procent varsel. Men nu har antalet varsel minskat. Jag beklagar att vissa av våra industrier fortfarande läggs ner, och det kanske kommer att vara så också i framtiden. Men vi har dämpat den snabba ökningen av arbetslösheten. Man diskuterar siffror hit och dit. Men om vi ser på vad som har hänt i länet, finner vi att många människor har fått jobb, tack vare de insatser som har beslutats, bl.a. i riksdagen. Det är insatser på utbildningsområdet, arbetsmarknadspolitiska insatser och tidigareläggning av statliga investeringar. Detta har betytt mycket bara i Kiruna kommun, som är så trängd. Där har AB Rönnquist & Wettainen Mekaniska Verkstad kunnat trygga sin produktion för två år. Jag säger inte att det inte behöver göras insatser nu, men man kan inte vända den negativa trenden så snabbt som Paul Lestander tycks tro. Allt tar sin tid. Beträffande de statliga industrierna vill jag säga att det privata näringslivet inte har varit intresserat av Norrbotten, och därför har vi de statliga industrierna. Om de skall klara sig måste de också ha vissa lönsamhetskriterier. Jag säger därmed inte att de alltid måste ge vinst, men man kan inte blunda för det faktum att de skall kämpa på den internationella marknaden och sälja sina varor. Jag tror att både Paul Lestander och jag känner mycket starkt för vårt län och gör vad vi kan i våra partier för att insatser skall komma till stånd. Men det räcker inte alltid.